Herr talman! Det ärende som nu är föremål för behandling — frågan om Interamerikanska utvecklingsbanken — är inte precis något helt nytt och fräscht ärende. För fjärde året i följd diskuterar vi frågan, och det är tredje året som vi har Staffan Burenstam Linder som propositionsläggare. Jag skall inskränka mig till att anlägga några allmänna synpunkter, för några nya argument blir det väl knappast tal om. År 1977, när frågan om anslutningen till IDB första gången drevs igenom av de borgerliga, hade man framför allt två motiveringar. Först och främst skulle vi få till stånd en väldig ökning av exporten. Svenskt näringsliv skulle tjäna mycket på detta. Vi skulle få inflytande i banken, vilket skulle innebära möjligheter till en bättre politik på området. Men vi kan i dag konstatera att ingenting av detta har förverkligats. Vi socialdemokrater — som var motståndare till en anslutning i banken — finner nu att våra bedömningar var helt riktiga. I propositionen sägs det att vi fått en export till IDB-stödda projekt på 260 milj.kr. Sedan är det en öppen fråga hur mycket vi skulle ha fått exportera utan att vara anslutna till IDB — troligtvis det allra mesta. Här har man bundit sig för insatser på ca 85 milj.kr. för de närmaste åren. Men . det är en dyr export. Det är pengar som staten betalar till banken för att den svenska industrin skall få exportera och tjäna pengar. Om man i stället använde de pengarna till exempelvis export till u-länderna skulle det svenska näringslivet säkerligen tjäna mera på det. Vi kan konstatera att medlemskapet inte haft någon större betydelse för vår export, som vi alltså fått betala väldigt mycket för. När det gäller inflytandet i organisationen framgår det av propositionen att Sveriges röstetal motsvarar 0,11 90 av det totala röstetalet i banken. Då förstår man hur mycket Sverige kan åstadkomma här. Men det viktiga är ändå inte de ekonomiska aspekterna. Vad som för oss varit det väsentliga är att anslutningen till denna bank står i strid med de biståndspolitiska och de utrikespolitiska idéer som vi socialdemokrater företräder. Det mesta av vår insats har gått till militärdiktaturer i Sydamerika, till projekt som stöder de ekonomiskt besuttna i dessa länder. Det här är inte något som vi har hittat på. Jag ber att få citera några rader, som väl regeringen bör stå för. I samband med IDB:s årsmöte 1979 yttrade dåvarande statssekreteraren Margareta Hegardt, som var ordförande i den svenska delegationen: ”Vi noterar —— — att lejonparten av lånen fortfarande går till medeloch höginkomstländer. Vi är bekymrade över att de delar av bankens utlåning som går till sådana betydelsefulla sektorer som jordbruk och social infrastruktur faktiskt har minskat under det senaste året. Min regering anser att banken bör göra ökade ansträngningar att styra sin utlåning till de fattigare länderna och till de lägre inkomstgrupperna inom regionen.” Det är alltså alldeles riktigt som vi säger — och det medger Margareta Hegardt — att pengarna inte går till de länder som mest behöver dem. Men vi skall ju påverka banken. Jo, var så god och påverka med 0,11 26 av makten i banken! Jag tycker att bättre än så kan inte här bevisas att vi hade rätt. Det får räcka med det anförda, men jag vill bara säga att vi socialdemokrater gjorde den riktiga bedömningen redan 1977 då Sverige gick in i banken. Vi anser att vi under de här fyra åren har företrätt en förnuftets politik. Redan 1977 fanns det ett antal borgerliga — framför allt inom centern, och där särskilt några yngre centerpartister — som tvekade. Men med hänsyn till partipiskan tog man till den underliga motiveringen att vi skulle gå med i banken och se hur det var. Om det sedan visade sig att det inte var bra skulle vi ansöka om utträde. Men så har inte skett. När man fann att det inte var bra att vara med tillsattes en utredning. Denna utredning arbetar f. n. Jag skulle vilja vädja till dessa riksdagsmän att äntligen bekänna färg och medge att denna utredning inte är något annat än ett uppehållande försvar, ett den obotfärdiges förhinder för att slippa göra någonting. Utredningen kommer att komma fram till precis vad ni redan visste, nämligen att ett medlemskap i banken inte är bra och att Sveriges möjligheter att ändra något är ytterst minimala. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad vid detta betänkande.
Herr talman! USA bildade Interamerikanska utvecklingsbanken sedan det kubanska folket gjort upp räkningen med den USA-stödda förtryckarregimen på ön och snabbt börjat utveckla sitt fattiga land. Sverige inträdde i IDB sedan den borgerliga regeringen fått makten här i landet. USA bildade banken för att med hjälp av den kunna stötta de kvarvarande reaktionära och folkfientliga regimerna i Latinamerika. Sverige bidrar genom sitt medlemskap och ekonomiska stöd till banken till ett genomförande av USA:s strategi. Denna den borgerliga regeringens politik är emellertid inte problemfri. Det finns en utbredd kritik i vårt land mot det svenska medlemskapet, som av många människor betraktas som högst omoraliskt och diskutabelt. Den borgerliga regeringens politik understryker och förtydligar Sveriges dubbla ansikte som å ena sidan, åt det ena hållet, visar upp en mun som talar vackra ord om bistånd och stöd till utvecklingsprojekt. Men på den andra sidan av ansiktet finns det en mun som försöker glupa i sig vad som finns. I skydd av den s.k. biståndspolitiken, som man påstår att IDB driver, väntar en girig tunga på att honungen skall flöda in i form av exportorder och andra order till Sverige. Dubbelansiktet framträder tydligt, om man jämför regeringspropositionen och utskottsbetänkandet. Å ena sidan skriver man stolt att nya upphandlingsregler nu har antagits, som innebär att upphandling som sker med IDB-medel skall göras i bankens medlemsländer, varvid företagen som säljer skall få kontantbetalning. Vidare skriver man att IDB-projekten har en dominerande ställning i många länder, och därför väntas följdköp som görs vid sidan av bankprojekten komma att gälla samma fabrikat som vid leveranser som betalas med IDB-pengar. Man väntar sig alltså att svensk industri skall få leverera mera. Man säger också rent ut att det var mot den här bakgrunden som man beslöt att gå med i IDB. Medlemskapet betraktades som en form av exportfrämjande åtgärder, ett slags reklampengar alltså. Å andra sidan vill man rättfärdiga sig för medlemskapet i banken genom att peka på att man inte är riktigt nöjd med hur den arbetar, och man låter i betänkandet införa delar av ett anförande som ordföranden i den svenska delegationen höll vid IDB:s senaste årsmöte. Ingvar Svanberg har redan citerat den inledande delen, varför jag inte behöver göra det. Det finns emellertid ett annat stycke som jag vill citera. Det lyder: ”Vi har också ett ansvar gentemot våra egna skattebetalare att försäkra oss om att de resurser som ställs till förfogande på mjuka villkor verkligen når de mest behövande och bidrar till att främja socialt och ekonomiskt framåtskridande. Vi får inte undandra oss detta ansvar. Det utgör själva grunden för vårt fortsatta stöd till de internationella utvecklingssträvandena.” Hur förhåller sig den nu citerade delen till propositionen, där det sägs att deltagandet i banken har till syfte att svenska företag skall få order? Det är alltså menat som en exportfrämjande åtgärd. Vill man verkligen ägna sig åt något slags biståndsoch utvecklingsverksamhet finns det ju andra möjligheter. Då kunde man också rikta stödet till regimer som har en utvecklingsvilja och arbetar för folkflertalets bästa. Vill man ha exportfrämjande åtgärder finns det, såvitt jag förstår, t.o.m. inom ramen för borgerlig politik andra åtgärder som kan komma i fråga. Nej, herr talman, detta dubbla ansikte som innebär att man med 0,11 96 — elva tiotusendels rösträtt — fortsätter svansviftandet för USA:s Latinameri kapolitik, och dessutom underhåller den med pengar, kan inte rättfärdigas genom klagan över att banken inte gör precis som man har tänkt sig, om man ändå känner sig nöjd, därför att man tror att det skall bli exportaffärer. Det blir en helt orimlig soppa av argument. Det är hög tid att göra upp med denna falska politik. Vpk har varje år krävt att Sverige skall utträda ur banken. Låt Sveriges deltagande bli en parentes genom att rösta för ett utträde! Anslå inga mer pengar! Herr talman! Jag yrkar beträffande mom. 1 bifall till vår motion nr 217 i motsvarande del. När det gäller mom. 2 instämmer jag i bifallet till reservationen av Ingvar Svanberg m.fl.

Herr talman! Jag skall helt kort motivera näringsutskottets ställningstagande i frågan om medelstillskott till Interamerikanska utvecklingsbanken. Riksdagen beslöt våren 1979 att Sverige skulle deltaga i den femte kapitalpåfyllnaden inom IDB. Detta beslut var förknippat med en hemställan till regeringen, nämligen att IDB och dess utlåningspolitik närmare granskades från svensk sida. Detta borde ske genom en kommitté med parlamentarisk sammansättning. Den av riksdagen begärda kommittén har tillsatts. Den inkluderar två socialdemokratiska ledamöter. Enligt direktiven skall den ta fram underlag för en bedömning av IDB:s utlåningspolitik och inriktning i övrigt. Den skall därvid göra en jämförelse med andra regionala utvecklingsbankers resp. utvecklingsfonders verksamhet. Tonvikten i kommitténs arbete skall läggas på en bedömning av effekterna för svenskt vidkommande av medlemskapet i IDB samt följderna av ett svenskt utträde ur IDB från handelsoch utrikespolitisk synpunkt och för sysselsättningen i landet. Kommittén har ålagts att fullgöra sitt uppdrag skyndsamt. Det är ägnat att förvåna att socialdemokraterna, samtidigt som de medverkar i kommitténs arbete med så namnkunniga representanter som Carl Lidbom och Mats Hellström, i en reservation till näringsutskottets betänkande i förväg avskriver kommitténs arbete och kräver omedelbart utträde ur IDB. Detta handläggningssätt överensstämmer knappast med sedvanlig parlamentarisk praxis. Näringsutskottets majoritet finner det självklart att statsmakterna avvaktar resultatet av den sittande utredningens arbete. Det beräknas föreligga i slutet av detta år.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

Herr talman! Sverige har ett stort underskott i handeln med omvärlden, och det underskottet är ett stort hot — det har talats om det i den debatt som har försiggått här hela gårdagen och i dag på morgonen. Lyckas vi inte förbättra vår konkurrenskraft för att skapa balans i våra utrikesbetalningar, kommer vi snart att påtvingas åtstramningar som kommer att bli kännbara för alla och envar. Sveriges medlemskap i IDB är en inte obetydlig faktor, som underlättar läget för svensk exportindustri på en viktig och expanderande del av världsmarknaden. Kontrakt av avsevärd storlek har redan säkrats genom vårt medlemskap i IDB, och det har gett bidrag till sysselsättningen och till våra möjligheter att vidmakthålla och vidareutveckla vårt välstånd — i likhet med exportansträngningar som vi gör på en lång rad marknader: på länder i väst, östländer och andra länder världen över. Det bör också framhållas att svenska företag har utestående offerter och offerter under förberedelse som gäller mycket stora projekt, t.o.m. i miljardklass, som kan komma att dra in stora exportinkomster till Sverige. Med tanke på den långa projekteringstid som anläggningar har som finansieras med den här typen av medel är det troligt att försäljningen framöver kommer att i hög grad kunna överstiga försäljningen hittills, ehuru också denna har varit av betydelse. Låt mig tillägga att ett utträde ur IDB skulle vara en åtgärd som också skulle skapa en motvilja mot Sverige i den regionen, som skulle kunna skada svensk export även vad avser projekt som inte är finansierade med IDB-medel. Det, herr talman, bör betraktas med alldeles särskild hänsyn tagen till att alla Västeuropas länder, med undantag av Norge, alltså även ett stort antal socialdemokratiskt styrda länder i Europa, är medlemmar i IDB. Medlem i IDB är också ett land som Jugoslavien. Man skulle av den debatt som vi hittills hört från en del håll kunna tro att Sverige var nästan ensamt i att vara med i IDB i en länderkrets som gränsar till oss. Så är det inte. Sveriges ekonomiska villkor är inte sådana f. n. att vi utan problem kan avhända oss dessa möjligheter till export, vilket vi skulle göra om vi lämnade IDB, som kommunisterna vill. Socialdemokraterna vill ju att riksdagen skall ge regeringen till känna att Sverige bör göra ett sådant utträde. I den socialdemokratiska motionen talas det om ”medlemskapets uppenbara motsatsställning till de värderingar som hittills varit vägledande för svensk utrikesoch biståndspolitik”. Till detta, herr talman, vill jag göra fyra kommentarer. 1. Skall Sverige ha råd att fortsätta med en generös u-hjälp, fordras det att vi kan öka vår export och inte, som under större delen av 1970-talet, lånar mycket mer från utlandet än vi faktiskt ger bort av vårt välstånd i form av denna omfattande u-landshjälp. 2. Riksdagen beslöt förra året att en utredning skulle tillsättas för att granska föroch nackdelarna med svenskt medlemskap i IDB. Denna utredning är, som redan har påpekats här, i fullt arbete. Den har bland sina ledamöter herrar Lidbom och Hellström. Det vore rimligt — milt sagt — att socialdemokraterna inväntade vad denna utredning har att säga, innan de tillsammans med kommunisterna kräver att Sverige skall gå ur IDB. Att nu kräva utträde ur IDB skapar allvarliga tvivel på viljan på socialdemokratiskt håll att verkligen pröva frågan om medlemskap på sakliga grunder. 3. Länder som Jamaica och Guyana liksom också Nicaragua, under den nya regim som har tillträtt där, dvs. länder med vilkas regeringar jag föreställer mig att socialdemokratin har eller borde ha en del kontakter, välkomnar — observera det! —i hög grad inte bara att Sverige är medlem i IDB utan över huvud taget IDB:s aktiviteter. Den kritik som från kommunistiskt och socialdemokratiskt håll f. n. riktas mot IDB är en utomordentligt provinsiell kritik. Man skulle när man hör den här debatten — jag upprepar det — kunna tro att i mest alla länder fanns en stark opposition mot att Sverige är medlem i IDB. Men det är totalt fel. Det finns ingen annanstans, såvitt jag kunnat finna, någon som helst kritik från ansvarigt håll som skulle innebära att Sverige borde avlägsna sig från IDB. Jag antar att kommunisterna åtminstone kan leta fram några krafter här och där, t.ex. i Moskva, som vill verka för att Sverige skulle lämna IDB. Men i det socialdemokratiska Österrike eller det socialdemokratiska Danmark eller Tyskland eller andra sådana länder som själva är medlemmar finns inte alls denna typ av opinion som gör sig så bred i Sverige. Jag upprepar att i de länder i Latinamerika som inte på något lättvindigt sätt kan innefattas i kategorin diktaturstater finns det en uppslutning kring IDB:s aktiviteter, och man skulle där betrakta det som bekymmersamt om Sverige lämnade IDB. 4. Det ter sig underligt, herr talman, ztt det i så hög grad skulle strida mot principerna för utrikesoch biståndspolitik att vi av exportfrämjande skäl är med i IDB, när det enligt socialdemokraterna inte alls skulle strida mot principerna för vår utrikesoch biståndspolitik att ge omfattande u-hjälp till länder som Cuba och Vietnam, som är invecklade i olika former av krigföring. I budgetpropositionen föreslås att Sverige till IDB skall satsa 11,4 milj.kr. Stödet t.ex. till Vietnam föreslås bli 365 milj.kr. För att stödja exporten till den region av världen som Latinamerika utgör vill vi alltså till IDB låna ut ett belopp som är mindre än en trettiondedel av det anslag som man vill ge till Vietnam som ren gåva. Socialdemokraterna kräver ytterligare 35 milj.kr. till Vietnam — alltså sammanlagt 400 milj.kr. till ett krigförande Vietnam. Det är alltså ett belopp som är 35 gånger större än det som regeringen föreslår skall satsas i IDB. Jag kan inte annat, herr talman, än tycka att socialdemokraternas måttstockar för vad som skulle vara förenligt med våra biståndspolitiska och utrikespolitiska mål och deras måttstockar för mänskliga rättigheter är olika — ibland mäter man med millimetermått och ibland med tumstock.

Herr talman! Det är inte så konstigt att en moderat handelsminister så oförblommerat förespråkar medlemskap i den här banken, vars huvudsakliga uppgift är att stödja USA:s strategi i Latinamerika vilken i sin huvudsakliga del utgör ett stöd för reaktionära och halvfascistiska eller helfascistiska regimer. — Vissa undantag finns, som herr Burenstam Linder också har nämnt, men den huvudsakliga inriktningen är denna. Ett utträde, säger han, skulle skapa motvilja mot Sverige. Men motvilja mot Sverige har vi ju fått erfara i stora delar av världen på grund av den borgerliga politiken och det dubbla ansikte som man visar utåt. Många av de progressiva rörelser och de progressiva unga utvecklingsländer som finns har nu börjat omvärdera Sveriges internationella roll sedan vi fått en ny regering. Och hur står vi i förhållande till dem, herr Burenstam Linder, när de här fascistdiktaturerna faller? Det kommer de nämligen att göra. Då har ni verkligen bränt kundkontakterna, om det är det som det handlar om. Sedan säger herr Burenstam Linder att det är offerter på gång. Offerter på gång finns det väl nära nog alltid, men vad är det som säger att de här orderna hamnar precis i Sverige och i svensk produktion? Det faktum att man köper av samma märke eller efterfrågar liknande utrustning säger inte att Sverige får sådana order, eftersom det under många år har pågått en kapitalexport och investering i en produktion av svenska varumärken utomlands, inte minst i Latinamerika, där både utrustning för telekommunikation och transportväsende med lastbilar och liknande saker förekommit. Och i många fall kräver de här regimerna att produktionen skall läggas i just de anläggningarna. Åtminstone när det gäller normala investeringar och exportaffärer vet jag att det är på det sättet. Nej, så enkelt är det inte att avfärda det här medlemskapet, som i sin grund skall ses som en politisk handling. Det är en politisk handling att stödja IDB:s strävanden. Sedan försöker man rättfärdiga det genom att ge det någon sorts reklamvärde, något slags förarbete för exportaffärer eller något slags näringsstöd. Detta är precis vad man försöker göra. Man försöker dölja den reaktionära politiken bakom en mask av affärer.

Herr talman! Uppgiften för Sverige genom medlemskapet i IDB är att främja svensk export och svensk sysselsättning, precis som detta är målet också för andra exportfrämjande insatser som vi gör, t.ex. det förhållandet att vi har ett exportkreditsystem som innebär avsevärt förbilligad export till en del statshandelsländer, t.ex. Sovjet. Nu ligger det ju nära den kommunistiska bilden av världen att se allting som inte passar in i det kommunistiska betraktelsesättet som en stor konspiration och anse att vi skulle vara med i IDB av några andra och underliga skäl, men vi är med där för att främja svensk export och svensk sysselsättning. Får jag fråga: Om nu Hans Petersson i Hallstahammar tycker att det är så förfärligt att vi är med i IDB och att det är en sorts konspiration, vill Hans Petersson då också se dessa kreditsubventioner, som vi ger vid export av stora projekt till Sovjetunionen, som någon sorts konspiration eller någon sorts politisk akt av stor omfattning? Bör Sverige med det snaraste avskaffa systemet med kreditsubventioner vid exporter av detta slag? Det skulle vara intressant att höra.
Herr talman! Det är, herr Burenstam Linder, skillnad på medlemskap i en internationell bank, vars syften ifrågasätts i stora delar av världen och i vårt land, och exportkrediter och exportfrämjande åtgärder inom normal handel. Jag trodde att handelsministern såg den skillnaden.
Herr talman! Det rätta förhållandet är att ett svenskt medlemskap i IDB inte ifrågasätts någonstans annat än möjligen på en del kommunistiska håll där Hans Petersson vanligen umgås. Jag har ännu inte träffat på kritik av vårt medlemskap i IDB från andra håll än från socialdemokrater och kommunister i Sveriges riksdag. Motsvarande opposition finns inte i det socialdemokratiskt styrda Tyskland, i det socialdemokratiskt styrda Österrike osv., och inte heller i den krets av länder som är regionala medlemmar i IDB. Jag påminner om att det inte framförs någon kritik från regeringarna i Guayana, Jamaica och den nya regimen i Nicaragua, vilka alla är regimer som t.o.m. Hans Petersson skulle ha svårt att klassificiera såsom från hans synvinkel otrevliga. Tvärtom värdesätter man IDB:s aktiviteter och man värdesätter även svensk närvaro där.
Herr talman! Här hävdar man från moderat håll att det är egendomligt att vi i dag skall rösta om det svenska medlemskapet i IDB samtidigt som en utredning arbetar med just den frågan. Men det är ingenting speciellt märkvärdigt med detta. Under den socialdemokratiska regeringsperioden var det inte alls ovanligt att regeringen tillsatte utredningar i exempelvis skattefrågan, där direktiven i allra högsta grad ogillades av moderater och andra men där oppositionspartierna ändå satt med i utredningarna och arbetade och under utredningens gång fortsatte att motionera i samma skattefrågor och drev dem till omröstning i riksdagen. Rent principiellt finns här ingenting unikt. Men IDB-frågan har — ända sedan moderaterna med herr Burenstam Linder i spetsen våren 1977 drev igenom det svenska medlemskapet — behandlats på ett mycket märkligt sätt. De många egendomliga turerna i denna fråga sammanhänger med att det egentligen tycks finnas en majoritet här i riksdagen mot medlemskapet. Det är bara med hjälp av vinande partipiskor och utkvittning och mångtydiga formuleringar som man lyckats skapa majoriteter för IDB-medlemskapet. Många av centerns och folkpartiets ledamöter här i riksdagen är ytterst tveksamma eller negativa till det svenska IDB-engagemanget. När vi tog beslutet om medlemskap den 1 juni 1977 var det en grupp om 14 centerpartister som i ens.k. pressrelease sade sig förutsätta att det skulle ske ”en ytterligare analys av de aktuella omständigheterna och nya bedömningar” innan beslutet om svenskt medlemskap togs. De försökte inbilla sig själva att de inte röstade för svenskt inträde i IDB när de faktiskt gjorde det. Herr Burenstam Linder ordnade det formella medlemskapet några månader senare utan att vi hörde några protester från de 14 överkörda centerpartisterna.

När riksdagen i fjol våras behandlade IDB-frågan fick vi bevittna nya piruetter från några centerpartister. Deras stöd för fortsatt medlemskap köptes till priset av en utredning. Samtidigt ansåg sig dessa centerpartister ha fått löfte om att några pengar till den s.k. femte kapitalpåfyllnaden inte skulle utbetalas förrän utredningen har gjorts och riksdagen fått ta ställning till medlemskapet. De hade stöd för den uppfattningen i vad den borgerliga majoriteten i utrikesutskottet skrev i sitt yttrande.

Det vore intressant att höra hur handelsministern skall kunna förena löftet till IDB med löftet till riksdagen och fru Hambraeus. Löftena är nämligen helt oförenliga. Uteblir en förklaring här i dagens debatt, förutsätter jag att regeringen fullgör sina förpliktelser till IDB och att fru Hambraeus och andra godtrogna centerpartister kan känna sig blåsta, som det heter. Har för resten inte fru Hambraeus någon kommentar att göra i dagens IDB-debatt? Den utredning som tillsattes i fjol höst skulle enligt riksdagens beställning redovisa utvecklingen inom IDB. Regeringen har förskjutit tyngdpunkten i utredningens arbete till att handla om IDB-medlemskapets effekter på Sveriges export. Det gör kanske inte så mycket i praktiken, men en sådan utredning som centerpartisterna blev utlovade i fjol blir det ju inte. De blir snuvade igen. Vad blir då denna utrednings öde om riksdagsmajoriteten i dag beslutar att Sverige skall lämna IDB? Såvitt jag förstår måste den få tilläggsdirektiv och ytterligare en uppmaning att skynda på. Formerna för utträdet och olika metoder att minimera de negativa effekterna av det vankelmod som då Sveriges riksdag har visat får bli nya huvudämnen för utredningen. Det är helt klart att utredningen blir mindre förutsättningslös, men dess betydelse för våra framtida engagemang i Latinamerika ökar naturligtvis. Vi varnade från socialdemokraternas sida 1977 energiskt för den situation som nu kan uppstå, men minst av alla ville herr Burenstam Linder lyssna. Våra kunskaper om IDB är i dag större än på våren 1977. Det mesta pekar åt att det var ett stort misstag att gå med och att ju snabbare vi lämnar IDB, desto bättre. Herr talman! Jag skall avsluta med att lämna några uppgifter om utvecklingen inom IDB inom 1979. Siffrorna är preliminära, men trenderna är klara. De pekar entydigt i samma riktning. Den utveckling som våra tre borgerliga regeringar anser sig ha blivit utlovade av IDB:s ledning har uteblivit också under 1979. 1. De stora och rikare länderna lägger fortfarande beslag på lejonparten av IDB:s utlåning. 2. Inför den femte påfyllnaden lovade bankledningen att de fattigaste länderna skulle få mer av lånen. Så har det inte blivit under 1979. 3. Militärdiktaturernas andel av lånen har minskat till följd av att två länder, Nicaragua och Bolivia, demokratiserats. Men de återstående diktaturerna har fått samma andel som tidigare. 4, Lån till social infrastruktur, som man lovat öka, har inte gjort det under 1979. 5. De mellanamerikanska diktaturerna El Salvador, Guatemala och Honduras fick stora nya lån, som naturligtvis stärker deras bräckliga regimer. 6. De s.k. hårda kommersiella lånens andel av IDB:s totala långivning har ökat kraftigt. Löftena om satsning på mer mjuka lån till de fattigaste har svikits under 1979. De mjuka lånens andel har minskats. 7. Också de mjuka lånens andel av lånen till de fattigaste, de s.k. grupp D-länderna, har minskat under 1979. Lånevillkoren för de fattigaste har hårdnat under 1979. Har Sverige protesterat mot detta inom bankledningen? 8. Militärdiktaturen i Argentina är IDB:s näst största låntagare. Under 1979 ökade IDB:s utlåning till Argentina ytterligare. Har Sverige protesterat mot denna trend? Man kan ju protestera även om man bara har 0,11 96 av rösterna. 9. Till ett land som Bolivia, som under 1979 varit på väg mot en fungerande demokrati, har IDB:s långivning minskat mycket drastiskt. IDB tycks mer intresserat av att stötta vacklande diktaturer än spirande demokratier. Utvecklingen inom IDB under 1979 visar än en gång att det svenska medlemskapet står i uppenbar motsatsställning till de värderingar som hittills varit vägledande för svensk utrikesoch biståndspolitik. IDB-medlemskapet har hela tiden varit en sjuk sak omhuldad nästan enbart av moderaterna. Under 1979 blev saken ännu sjukare. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Vad beträffar femte kapitalpåfyllnaden förhåller det sig så att den sträcker sig över en lång tidsperiod och att den inte kommer att påbörjas förrän den nu sittande utredningen har varit i tillfälle att slutföra sitt uppdrag. Sture Ericson sade att denna fråga hanterats på ett märkvärdigt sätt ända från början. Det allra märkvärdigaste är egentligen socialdemokraternas turer. Om det över huvud taget finns något annat i detta sammanhang som är märkvärdigt vet jag inte, men socialdemokraternas turer är verkligen märkvärdiga. Det är ingen hemlighet, Sture Ericson, att det på handelsdepartementet — det vet ju jag som kom dit hösten 1976 — hade utförts ett ingående förberedelsearbete, innan jag kom dit, på att Sverige skulle gå med i IDB. Det är alldeles uppenbart att dåvarande statsrådet Lidbom drev den uppfattningen. Det finns anteckningar om att den socialdemokratiska regeringen vid en lunchberedning hade bestämt sig för att man efter valet skulle gå med i IDB. Sedan blev det väldigt roligt av taktiska skäl — och det är en taktik som nu fortsätter — att med mycket höga brösttoner driva den idén att Sverige inte skall vara med i IDB. Om nu detta att vi är med i IDB är så eländigt som socialdemokraterna och kommunisterna vill framställa det, så fordras en ordentlig förklaring — och någon sådan har vi inte fått från något enda håll — till varför dessa tongångar inte förekommer i några andra länder. Jag upprepar frågan: Varför är det socialdemokratiskt styrda Tyskland och det socialdemokratiskt styrda Danmark med i IDB? Varför gick Finland, som har en socialdemokratisk statsminister, med i IDB just innan Sverige gjorde det? Det har kanske sin speciella förklaring, men jag ställer ändå frågan. Varför är andra socialdemokratiskt styrda länder med i IDB? Varför förekommer inte den här typen av våldsam agitation, som ni såvitt jag begriper av taktiska skäl ägnar er åt, i de länder utanför Europa som har socialdemokratiska regeringar och som ju också är med i IDB? Finns det någon vettig förklaring? Är svenskar på något sätt mer förandligade varelser än österrikare och tyskar? Har svenskar en så fantastiskt mycket finare moral? I så fall, herr talman, fordras verkligen en förklaring till varför det kan vara möjligt att, som socialdemokraterna gör, föreslå att vi skall ge 35 gånger så mycket pengar till det krigförande Vietnam i ren gåva som vi vill ge som lån till hela den latinamerikanska regionen genom att satsa pengar i IDB. Jag upprepar vad jag sade i mitt inledningsanförande, att biståndspolitiska mål och utrikespolitiska ideal mäter socialdemokraterna med mycket olika mått beroende på vad för sorts länder man har att göra med. Vi kan debattera här fram och tillbaka och redovisa olika uppfattningar, men kvar står ändå det som är det viktiga i grunden: Sveriges ekonomiska läge är allvarligt. Vi har inte minst att betala en oljeräkning som har ökat och som är utomordentligt betydelsefull. Sverige måste göra allehanda export befrämjande insatser för att inte det svenska välståndet skall gå till spillo. Sverige gör sådana exportbefrämjande insatser i en lång rad olika länder: östländer, u-länder — alla möjliga sorters länder. Det är nödvändigt att dessa ansträngningar kan fortgå utan att några sådana här taktiska hänsyn, som drivs isolerat i Sverige, får göra sig breda på det sätt som ni vill. Det är bekymmersamt med hänsyn till export och sysselsättning att driva partitaktik som ni gör.

Herr talman! Ingvar Svanberg har tagit upp frågan om huruvida den svenska exporten gynnas särskilt mycket av IDB-medlemskapet. Enligt hans uppfattning skulle — och det får väl så småningom utredningen visa — de pengar som vi nu satsar i IDB ha givit mycket bättre resultat om de satsats på annat sätt för exportfrämjande åtgärder. Vad det sedan gäller den här lunchberedningen och Carl Lidboms engagemang i denna fråga före regimskiftet 1976, så är den ju väldigt grundligt diskuterad här i kammaren, och det förvånar mig mycket att Staffan Burenstam Linder tar upp frågan igen och talar om lunchberedning. Detta är kategoriskt dementerat. Det vet Staffan Burenstam Linder, och att han nu tar upp frågan igen är väl bara ett tecken på svagheten i argumentationen. Handelsministern försäkrar att vi inte skall påbörja kapitalpåfyllnaden förrän utredningen har slutfört sitt arbete. Men är det inte så att enligt IDB:s regler för den femte kapitalpåfyllnaden skall sådana länder som Sverige, som blev medlemmar i banken efter den 31 december 1976, ha rätt att göra fyra lika stora inbetalningar med förfallotid den 31 oktober 1980 resp. 1981, 1982 och 1983? Eller har Staffan Burenstam Linder fått några speciella villkor för när denna påfyllnad skall ske? Eller är det fråga om några finurligheter med skuldförbindelser? Nu nickar handelsministern bifall här. Man skall alltså lämna in en skuldförbindelse och inte betala. Men vad är det för skillnad på en skuldförbindelse, som man måste betala så småningom, och en verklig betalning? Är det med sådana finurligheter som ni har lurat centerpartisterna den här gången? Vad sedan gäller Vietnam, så får jag en känsla av, när jag lyssnar på handelsministern, att han menar att Vietnam inte uppfyller de kriterier som vi uppställer för ett mottagarland när det gäller svenskt bistånd. Hur kommer det sig då att Staffan Burenstam Linder — jag vet inte för vilken gång i ordningen — står som ansvarigt statsråd bakom förslag om väldigt stora biståndsinsatser i Vietnam? Ni får väl lov att bestämma er här. Det förefaller också, när man lyssnar på handelsministerns argumentering, som om han är mycket upprörd över vad han anser vara Vietnams förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna och anser att dessa rättfärdigar att vi engagerar oss ekonomiskt för att stötta en lång rad ytterst brutala militärdiktaturer i Latinamerika. Vad är det för sorts moral?
Herr talman! Det är helt riktigt att regeringen har föreslagit bistånd till Vietnam. Det är bra det. Jag står självfallet bakom de förslagen. Vietnam uppfyller då de villkor som vi vill ställa. Men min poäng är att på samma sätt är det helt möjligt att, utan att bortse från några biståndspolitiska och utrikespolitiska hänsyn, för exportbefrämjande syften anslå en trettiondedel av vad man vill ge som ren gåva till Vietnam — detta för att stödja svensk export och svensk sysselsättning också när det gäller denna andra region.
Herr talman! Det är tydligt att vi nu skall avsluta denna debatt enligt handelsministerns uppfattning. Låt mig då bara påminna om de nio punkter som jag räknade upp i slutet av mitt anförande och som han inte med ett ord har kommenterat. Jag ställde ett antal frågor i anslutning till min faktaredovisning. Jag frågade om Sverige har protesterat mot den tendens som funnits i IDB:s verksamhet under 1979 och som inneburit att de fattigaste länderna fått hårdare lånevillkor, ett minskat stöd till spirande demokratier, ett ökat stöd till militärdiktaturer osv. Har Sverige över huvud taget inte agerat i bankens ledning? Hade vi gjort det, hade väl handelsministern i rimlighetens namn redovisat detta här? Enligt tillgängliga uppgifter har vi inte agerat särskilt mycket. Det vore kanske bra att få en redovisning av handelsministern. Mina nio punkter tar upp sådana frågor där utvecklingen går stick i stäv med vad näringsutskottet och utrikesutskottet har förutsatt vara villkor för det svenska engagemanget och med vad de tre borgerliga regeringarna sedan 1977 har sagt att de blivit lovade från IDB. Tänker inte handelsministern och hans regering agera, när utvecklingen går precis tvärs emot vad vi har sagt vara ett villkor för vårt engagemang? Det är en säregen debatt att detta skall förbigås med tystnad.
Herr talman! För det första finns i budgetpropositionen en utförlig redogörelse för IDB:s verksamhet. För det andra är det bra om de frågor som Sture Ericson tar upp blir belysta i den utredning som är tillsatt. Det är väl förträffligt. Då får vi en grund för sakliga ställningstaganden i stället för de taktiska yrkanden som ni i dag framställer. Sture Ericson frågade om vi har protesterat och hur vi har agerat. Svaret på den frågan är att vi inom banken har uttryckt en uppfattning om hur bankens verksamhet bör utformas. Då kanske Sture Ericson frågar varför banken inte genast har gjort som Sverige vill. Svaret på den frågan är att Sverige naturligtvis inte har möjlighet att diktera vad som skall hända i alla delar av världen. Ett exempel på detta är att även om Sverige har protesterat mot att ett och annat u-land bedriver angreppskrig, har detta ändå inte haft den verkan att länderna i fråga avstår från krig. Det visar att Sveriges inflytande måste betraktas på ett realistiskt sätt, om man inte skall komma alldeles snett i vad som är Sveriges mission i världen.

Herr talman! Sveriges medlemskap i IDB är en kontroversiell fråga. Motståndarna till detta medlemskap hävdar mer eller mindre kategoriskt att IDB:s verksamhet i huvudsak gynnar militärdiktaturer och förtryckarregimer samt att det är de rikare länderna och de besuttna befolkningslagren som väsentligen drar nytta av bankens resurser. Det är helt klart att dessa påståenden är alltför onyanserade och inte bygger på ett tillfredsställande sakunderlag. Med bifall till en centermotion beslutade riksdagen våren 1979 att en parlamentarisk kommitté skulle granska IDB och dess utlåning från svensk utgångspunkt. Denna kommitté arbetar nu för fullt, och ett slutresultat väntas föreligga i slutet av innevarande år. Det måste vara en självklarhet att riksdagen avvaktar resultatet av denna utredning, innan slutlig ställning tas till fortsatt medlemskap i IDB. Centern har på flera punkter en kritisk inställning till IDB:s verksamhet men anser det helt orimligt att föregripa utredningsresultatet. Centerns målsättning är att grunda ett slutligt ställningstagande på absolut bästa möjliga beslutsunderlag. Som deltagare i utredningen vill jag gärna poängtera att jag uppfattat att alla som arbetar i utredningen är besjälade av viljan att medverka till att ta fram ett så objektivt och konkret material som möjligt, allt enligt de riktlinjer som riksdagen har angivit. Det innebär då att detta med biståndseffekter, hjälpen till de fattigaste folken, kommer med i utredningen och kommer att redovisas där. Jag förmodar att socialdemokraterna helt kommer att stödja detta, och därmed finns det en utredningsmajoritet som vill ha den totala utredningen. Jag tror att vi är helt eniga i utredningen om detta. Sedan kan det ju vara litet förvånande när Ingvar Svanberg tillåter sig så tvärsäkert att redan i förväg uttala vilket resultat utredningen skall komma till. Jag tycker att det mot bakgrund av utredningen är svårt att förstå socialdemokraternas agerande i denna fråga. Man kan ju fråga sig: Är socialdemokraterna rädda för att utredningen skall bevisa att deras påstående är alltför dåligt underbyggt? Är socialdemokraterna motståndare till ett sakligt och fullödigt beslutsunderlag? De nio punkter som Sture Ericson tog upp är vad jag kan bedöma utifrån det material jag har tillgång till helt riktiga, men jag vill hävda att det behövs en betydligt vidare belysning, och det finns sanningar bakom dessa sanningar som det är ytterligt angeläget att få fram så att de kan utgöra beslutsunderlag i det slutliga sammanhanget. Nog måste det vara minst sagt underligt om riksdagen nu under pågående utredning beslutar om utträde ur IDB. Många av de lantinamerikanska länderna kommer sannolikt att uppleva detta som en oförståelig och ovänlig handling. Bland dessa länder kommer sannolikt att finnas flera av de länder som jag tror att socialdemokraterna verkligen vill stödja. Låt mig avslutningsvis konstatera att de fattiga folken behöver friskt vatten och mat oavsett vilken regim som styr landet. Vem vill kategoriskt avhända törstande och hungrande människor all hjälp därför att regimerna inte är nog demokratiska? Viktigast måste vara att hjälpen verkligen kommer de fattigaste till del. Är så fallet, kan det aktivt medverka till en demokratisk utveckling i landet. Herr talman! Sverige har ett stort internationellt ansvar i denna fråga. Låt oss inte springa ifrån detta genom ett förhastat beslut om utträde ur IDB. Alla som verkligt seriöst vill behandla denna fråga måste biträda utskottets förslag, och jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Ivar Franzén är nykomling i vår IDB-debatt. När man lyssnar till honom får man snabbt klart för sig vilken falang inom centern han tillhör. Han har lånat sitt öra till den moderata adeln inom handelsdepartementet och stängt sitt hjärta för de partivänner som plågas av svåra samvetskval varje gång de tvingas rösta för IDB-medlemskap. Men för de ståndpunktstagandena får kanske Ivar Franzén stå till svars på centerns stämma längre fram i år. Han påstår att vad vi sagt om IDB i dagens debatt är onyanserat. I nästa andetag säger han att de nio punkter jag räknade upp enligt vad han vet är alldeles riktiga. Han instämmer alltså i de nio punkterna, och såvitt jag förstår instämmer han också i det retoriska innehållet i mina frågor till handelsministern när det gäller flera av de punkterna. Regeringen har inte reagerat, den har inte gjort någonting. Erkännandet att de nio punkterna enligt vad Ivar Franzén vet är alldeles riktiga kasserar jag in. Det hade varit väldigt välgörande att få samma besked från handelsministern. Jag har genom riksdagens upplysningstjänst försökt få fram några upplysningar om IDB:s verksamhet under 1979, framför allt senare delen av året, men man har inte lyckats få fram någonting ur handelsdepartementet. Jag har fått införskaffa de upplysningarna på annan väg. Det jag tog upp i mina nio punkter är alltså inte vad som är redovisat i propositionen, vilket handelsministern sade i sitt senaste inlägg. Vad som nu kommer att ske är att tvehågsna centerpartister samt Bonnie Bernström och kanske någon annan folkpartist hukar sig bakom denna utredning för att inte heller i år behöva ta ställning. Man håller med om att utvecklingen 1978 blev sämre än 1977, från de utgångspunkter vi angivit i riksdagen när vi fattade beslutet 1977. Man håller också med om att 1979 blev sämre än 1978. Men ändå hukar man sig och är rädd.

Herr talman! Jag har verkligen diskuterat och lyssnat på alla centerpartister som har synpunkter i den här frågan. Jag har på intet sätt stängt hjärtat åt något håll, framför allt inte åt det hållet där man behövt hjälp, bland folket i Latinamerika. Jag sade att jag inte kunde finna några direkta fel i Sture Ericsons punkter, men att de inte beskriver hela sanningen. Eftersom vi i centern lägger så enorm vikt vid denna fråga och inte vill fatta felaktiga beslut, anser vi det viktigt att hela sanningen kommer fram. Det är därför vi har motionerat om en utredning, det är därför vi deltar i denna utredning och känner ett stort ansvar för att utredningen får arbeta till slut, så att vi verkligen får göra en redovisning utifrån vilken var och en kan ta slutlig ståndpunkt. Jag har i dag inte deklarerat var centern kommer att stå när vi får fullständigt material. Men jag har sagt att vi har respekt för att denna utredning kommit till och menar att den skall arbeta seriöst. Jag tror att när hela sanningen kommer fram kommer det att visa sig att vad jag inledde med att säga är mycket sant.
Herr talman! Det förvånar mig litet att den ende centerpartist som deltar i denna debatt inte tar upp det som var ett villkor från centerns sida, nämligen att inga inbetalningar skulle göras till den femte kapitalpåfyllnaden innan utredningen blev klar. Nu har vi av handelsministern fått besked om att före den 31 oktober i år kommer man att lämna en skuldförbindelse, en delbetalning efter vad jag förstått på en fjärdedel av det totala belopp som skall inlevereras. Denna skuldförbindelse är ingenting annat än reda pengar — den måste lösas in. Det är alldeles uppenbart så att centern inför fjolårets beslut ställde ett villkor som handelsministern uppenbarligen totalt struntar i. Stör inte det er något litet i alla fall?
Herr talman! Det kvarstår att vi från centerns sida är ytterligt angelägna att i denna fråga få fram ett totalt och objektivt sakunderlag innan vi tar slutlig ställning. Vi noterar med beklagande om vi inte hinner få fram detta innan det blir bindningar för mera pengar i sammanhanget. Men det är helt klart att vårt slutliga ställningstagande i IDB-frågan inte kommer att påverkas av detta. För oss är det viktigt att få ett absolut riktigt beslutsunderlag för vårt ställningstagande.
Herr talman! Ivar Franzén svarar ju inte alls på min fråga. Den är följande: Ni fick försäkringar inför fjolårets beslut att inga inbetalningar skulle göras till den femte påfyllnaden innan utredningen blivit klar och riksdagen fattat beslut. Nu sker sådana inbetalningar före den 31 oktober i år. Tänker ni inte reagera? Ni har ju statsministerposten i den regering som gör dessa utbetalningar. Tänker ni inte i alla fall försöka se till att regeringen håller det löfte som den borgerliga majoriteten i fjol gav, nämligen att inte betala något till den femte kapitalpåfyllnaden förrän riksdagen på nytt fått ta ställning till frågan om vi skall vara med i IDB eller inte?
Herr talman! Det är alldeles klart att vi — även om detta är en fråga för regeringen — kommer att göra allt vad vi kan för att se till att vi får ett slutligt beslutsunderlag innan bindningar görs. Jag upprepar igen: Om man verkligen tar seriöst på denna fråga, måste det primära vara att vi får fatta beslut på bästa möjliga sakunderlag.
Herr talman! Det senaste inlägget från Ivar Franzén bekräftade bara den första kommentaren jag gjorde. Han har lånat sitt öra till moderaterna i handelsdepartementet, och han struntar i de löften som var basen för det beslut som vi i fjol fattade.
Herr talman! Jag struntar absolut inte i några som helst löften. Jag ser verkligt seriöst på alla delar av denna fråga. Men vi kan inte, som Sture Ericson gör, plocka ut en detalj och lägga all vikt vid den.
Herr talman! Jag konstaterar att Ivar Franzén anser frågan om våra betalningar till den femte kapitalpåfyllnaden inom IDB vara en oväsentlig detalj.

Herr talman! Av skatteutskottets betänkande nr 24 framgår att den motion jag väckt angående beskattning av barnpension rör ett problem som inte är nytt utan tidigare varit föremål för riksdagsbehandling med anledning av väckta motioner. Problemet prövas också av sittande utredningskommittéer. Min motion kan därför förefalla överflödig och en debatt i frågan nu inte påkallad. Jag vill ändå ta några minuter av kammarens tid i anspråk för en kommentar till motionen och behandlingen av det skatteproblem den handlar om. Motionen syftar till att undanröja en orättvisa i beskattningshänseende mellan barnpension och underhållsbidrag eller bidragsförskott. Den berör alltså vårt pensionssystem och vårt skattesystem, två stora, komplicerade delar av vår lagstiftning som är svåra för både allmänheten och riksdagens ledamöter att sätta sig in i och svårhanterliga när det gäller att få till stånd den minsta förändring. Efter många års behandling inom utredningskommittéer kan ett välgrundat ändringsförslag av olika orsaker lätt hamna på sidan, särskilt om det inte berör centrala delar av givna utredningsuppdrag. 1972 års skatteutredning behandlade frågan om beskattningen av barnpension och sade sig ha övervägt att lägga ett förslag men avstått med hänvisning till förestående utredning inom ensamförälderkommittén. De under föregående riksmöte väckta motionerna har på förslag av skatteutskottet överlämnats till 1970 års pensionskommitté. Ingen av dessa kommittéer torde se det som en central uppgift att särskilt beakta skattesituationen för feriearbetande ungdom med barnpension. Låt mig uttrycka förhoppningen att detta inte skall medföra att dessa ungdomars problem hamnar vid sidan om kommande utredningsförslag eller vidarebefordras till en ny utredningskarusell. Skatteutskottet har i sitt betänkande redogjort för gällande bestämmelser, och man säger: ”Till följd av reglerna om extra avdrag blir inkomst som består endast av folkpensionsförmånerna och viss sidoinkomst i praktiken undantagna från beskattning. Rätt till extra avdrag föreligger om den skattskyldiges inkomst till inte obetydlig del utgjorts av folkpension. Som folkpension räknas därvid inte barnpension.” Denna redovisning borde, tycker jag, ha lett utskottets tankar till en enkel provisorisk lösning av ifrågavarande problem, nämligen den att utskottet kunde som sin mening ge regeringen till känna att barnpension beträffande rätt till extra avdrag bör behandlas som folkpension. Eftersom mitt motionsyrkande inte hade denna utformning kan en sådan lösning nu inte aktualiseras. Jag hoppas därför att frågan snarast får en permanent lösning. Jag har för dagen inget yrkande.

Herr talman! Jag vill bara helt kort säga att vi inom skatteutskottet inte är negativa till den framställning som gjorts. Men vi anser att frågan om beskattning av barnpensionerna, som ändå är en form av efterlevandepension, på något sätt bör kunna klaras ut i samband med behandlingen av andra efterlevandepensioner.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

Herr talman! Egentligen borde man ställa frågan: Vad har utskottet emot pensionärsorganisationerna eftersom dessa ur bidragssynpunkt bedöms annorlunda än övriga bidragsberättigade organisationer? Jämförelser kan göras med ungdomsorganisationer, idrottsorganisationer, trossamfund, nykterhetsorganisationer, handikapporganisationer m.fl., som får helt Jag är naturligtvis inte ute efter att bidragen till andra organisationer skall minskas, och det är inte heller pensionärsorganisationerna. Men vi menar att det är rimligt att pensionärsorganisationerna ur bidragssynpunkt blir något så när likställda med andra organisationer. Utskottet upprepar nu vad som förut framhållits, att den verksamhet som pensionärsorganisationerna bedriver är av stor betydelse för de äldre. Detta tycker vi borde avspegla sig i en ökad vilja att ekonomiskt satsa på deras organisationsverksamhet. Visst ordnas det en del aktiviteter genom samhällets och kommunernas försorg, men pensionärsorganisationernas aktiviteter är ett viktigt komplement, inte minst genom den uppsökande verksamhet som pensionärsorganisationerna bedriver. Denna form av närkontakt bygger på personlig kännedom om de äldres förhållanden, behov och önskningar. Verksamheten kan bestå av olika delar: systematisk telefonkontakt, anordnande av utflykter, erbjudande av passande underhållning och mycket annat som kan bryta den isolering som många känner och som pensionärerna själva ofta inte förmår bryta. Forskare har påvisat hur viktigt det är med aktivitetsfrämjande åtgärder på äldre dagar. Olika former av motion har sin givna betydelse, men det har också kulturella aktiviteter av olika slag som studier och föreningsverksamhet. Antalet pensionärer ökar starkt under de närmaste åren, och det är då viktigt att kontaktverksamheten fungerar och att så många som möjligt nås och ges tillfälle till den gemenskap som en pensionärsorganisation innebär. Många intressen är säkert gemensamma och kan bäst tillvaratas i en gemensam organisation. I föregående års debatt med anledning av en vpk-motion med liknande krav sade utskottets talesman: ”När det gäller bidrag måste man gå in och se på vad bidragen används till. Hur mycket det är per medlem osv. har i det fallet inte så stor betydelse. Det är verksamheten som har betydelse — den verksamhet som måste stödjas.” Det är naturligtvis inte oväsentligt vilka pengar man har att bedriva verksamheten med. I stället är det väl så, att verksamheten ofta blir beroende av de resurser man förfogar över. För pensionärsorganisationerna är de små resurserna helt avgörande. Verksamheten måste anpassas därefter. Utskottet har f. ö. upprepat att den verksamhet pensionärsorganisationerna bedriver är av stor betydelse för de äldre. Då har ju organisationerna i varje fall inte missbrukat de medel som de har fått. Det är, enligt vår mening, viktigt inte bara socialt, det är också nationalekonomiskt lönande. Ju högre uppi åldrarna som man kan fortsätta att föra ett aktivt och kulturellt rikt liv, desto större chanser har man ju att klara sig från sjukvård och annat omhändertagande. Det är ju institutionsvården som kräver de stora ekonomiska insatserna. Herr talman! Vpk anser alltså att det är ekonomiskt lönsamt att satsa på pensionärernas organisationsverksamhet, precis som vpk tycker att det är viktigt att satsa på ungdomsverksamheten. Vi kommer därför att fortsätta att stödja PRO:s krav på en jämlik behandling i jämförelse med behandlingen av annan organisationsverksamhet. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-motionen 1979/80:500 om . en höjning av de statliga anslagen till pensionärsrörelsen.
Herr talman! Med anledning av den fråga som Karin Nordlander ställde ber jag att få citera vad utskottet skriver i betänkande nr 25. Där står bl.a. följande: ”Som utskottet framhållit i olika sammanhang är den verksamhet som pensionärsorganisationerna bedriver av stor betydelse för de äldre. I den takt resurserna medger det bör organisationerna därför få ett ökat statligt stöd. Utskottet tillstyrker den höjning av anslaget, som regeringen föreslagit för nästa budgetår. Därigenom ges utrymme för en icke obetydlig uppräkning av de bidrag som för innevarande budgetår utgår till pensionärsorganisationer.” Vi tycker alltså att pensionärsorganisationernas verksamhet har betydelse för pensionärerna och vill gärna medverka till en höjning. Men liksom när det gäller all annan bidragsgivning får vi ta hänsyn till att ökningen f. n. måste ske i måttlig takt. Av utskottsbetänkandet framgår det också att vi förra året, det gäller alltså det budgetår som nu löper, beviljade pensionärsorganisationerna bidrag som innebar mer än en fördubbling. Går vi tillbaka fem år i tiden, finner vi att anslaget sedan dess har mer än femdubblats. Detta är uttryck för den stora uppskattning som utskottet hyser för pensionärsorganisationernas arbete, men vi har naturligtvis inte funnit att man, som kommunisterna vill, omedelbart kan multiplicera anslaget med fem. Nu vet vi alla att kommunisterna inte i andra sammanhang tar någon som helst hänsyn till att vi har ett samhällsekonomiskt besvärligt läge, att resurserna är begränsade, och det är svårt att förstå varför de skulle göra det just på det här området. Därför är deras yrkande knappast förvånande.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
Herr talman! Jag har naturligtvis konstaterat den höjning som Gabriel Romanus talar om, och det är tacknämligt i och för sig att man gör en höjning. Men det är utgångsläget som man måste ta hänsyn till, och då blir inte summorna av samma värde. Det sägs här att det är en icke obetydlig uppräkning. Men med 300 000 kr. på tre organisationer, som man här nämner, kan det inte bli särskilt stora tillskott. Det täcker inte ens in kostnadsökningen. Men vi hoppas att regeringen vill fortsätta på den väg man har börjat och har detta under uppsikt. Det gäller här också en princip, nämligen att pensionärsorganisationerna skall jämställas med andra organisationer. Det är det som är frågan.
Herr talman! Förra året mer än fördubblades anslaget. I år ökar det med 30 20. Det är förvisso mer än kostnadsökningarna. Lyckligtvis har vi inte 30 90 inflation.

Herr talman! Den avgörande orsaken till att kommunerna inte bygger ut barnomsorgen så som de borde göra är svårigheten att finansiera utbyggnaden. Driftkostnaderna — om man räknar in kapitalkostnaderna — för äldre daghem ligger på ungefär 30 000 kr. per plats och år. För fritidshemmen är kostnaderna givetvis lägre. För de platser som byggs nu är kostnaden ungefär 5000 kr. högre per plats och år. Detta beror på att byggnadspriserna har tillåtits att våldsamt skjuta i höjden. Produktionskostnaderna ligger i dag på närmare 1 milj.kr. per avdelning. Det innebär en dubblering på bara några få år. Från verksamheten i min hemkommun minns jag att vi för tio år sedan beräknade att en barnstuga med fyra avdelningar, avsedd för ungefär 60 barn, kostade 1 milj.kr. att bygga. Nu kostar det lika mycket att bygga en enda avdelning. Någon eller några tjänar grova pengar på barnstugeutbyggnaden. Det privata vinstintresset gör sig gällande inom denna verksamhet, precis som det gör på de flesta andra områden i vårt samhälle. Byggkapitalet har skott sig fullkomligt hämningslöst på barnomsorgsutbyggnaden. Frågan är om det finns konkurrensbegränsande avtal mellan olika byggföretag inom detta område. Det finns skäl, herr talman, att misstänka detta, och därför föreslår vänsterpartiet kommunisterna att denna fråga utreds. Om det finns konkurrensbegränsande avtal, så drivs kostnaderna också av det skälet i höjden. Det finns mycket stora prisskillnader mellan s.k. typritade serieproducerade barnstugor och specialritade barnstugor. De typritade är billigare. Men bara en tredjedel av alla barnstugor är typritade, medan två tredjedelar är specialritade. Byggnadspriserna har ökat kraftigt. De typritade barnstugorna ökade minst — med ”bara” 12 96 mellan 1975 och 1977. För de specialritade stugorna, som har upphandlats på totalentreprenad, blev ökningen dubbelt så stor — alltså 24 96 — och under andra upphandlingsformer blev den 30 90 för de specialritade barnstugorna. Det är lönsamt att bygga barnstugor. Lönsamheten definieras som den täckningsgrad som resp. verksamhet har givit. Under 1977 kunde man i utskottets betänkande läsa att det finns en varierande täckningsgrad på mellan 4 90 och 11,5 90. Fyra av sex byggföretag redovisade en bättre lönsamhet vid barnstugebyggande än vad man fick ut vid småhusproduktion. Man kan ju fråga sig varför kommunerna låter bygga specialritade barnstugor, när det är så mycket dyrare, samtidigt som kommunerna just anför att de inte har råd att bygga barnstugor. Orsaken är att barnstugorna inte i tillräckligt hög grad planeras in i bostadsområdena på ett tidigt stadium, då det fortfarande finns mark för detta ändamål. För tätortskommunerna finns det oftast ingen bra mark att tillgå. Alla s.k. A-tomter är upptagna när politikerna sent omsider upptäcker att det finns barn i området som behöver barnomsorg och att man behöver bygga daghem och fritidshem. Vänsterpartiet kommunisterna har i många år för att motverka detta förhållande krävt att kommunerna reserverar mark för barnomsorgens utbyggnad. Innan en sådan markreservation gjorts skall ingen stadsplan kunna godkännas, menar vpk. Det är alltså kommunernas dåliga planläggning och markberedskap som gör att kommunerna tvingas att bygga dyrare barnstugor än som skulle ha varit nödvändigt. Herr talman! Jag började med att säga att kommunerna inte har råd att ens bygga ut barnomsorgen så att femårsplanen uppfylls. Statsbidragens andel av kommunernas kostnader har sjunkit procentuellt sett under senare år. Nu motsvarar statens bidragsdel bara 46 90. Man räknar med att statsbidragen och föräldraavgifterna täcker knappt två tredjedelar av kommunernas kostnader för de äldre daghemmen och inte stort mer än hälften av kostnaderna för dem som är nybyggda. Regeringen hävdar att statsbidraget är värdebeständigt. Det är fel, eftersom statsbidraget är knutet till löneutvecklingen och inte tar hänsyn till produktionskostnadernas stegring. Vänsterpartiet kommunisterna anser att staten måste ta på sig en större andel av kostnaderna för barnomsorgen. Vi menar också att ett speciellt anordningsbidrag skall återinföras för att ge kommunerna en chans att åtminstone infria löftet om de 100 000 daghemsplatserna och de 50 000 fritidshemsplatserna. Hälften av kommunerna klarar inte ens denna mycket blygsamma målsättning. I många kommuner satsar man nu på familjedaghem i stället för på daghem. Det beräknas att i stället för de 5 000 daghemsplatser som man planerade i femårsplanen blir det 25 000 platser i familjedaghem. Målsättningen med hela barnomsorgsverksamheten riskerar därigenom att urholkas. Verksamheten blir långt ifrån vad man tänkt sig i t.ex. barnstugeutredningens betänkanden. Det fintas också med nya former av privatiserad barnomsorgsverksamhet, som varken är bra för barnen, för deras föräldrar eller för personalen. Man satsar på familjedaghem och andra alternativa tillsynsformer, främst av ideologiska skäl, men man tror också — vilket är helt fel — att familjedaghemmen blir mycket billigare för kommunerna, men det skiljer bara på 1000 kr. I det s.k. trefamiljssystemet blir detta dyrare för kommunen än om man hade satsat på en vanlig daghemsverksamhet. Herr talman! Det står hundratusentals barn i kö för att få daghemsoch fritidshemsplatser. Därför är det nödvändigt att bygga så att alla barn får plats. Kommunerna måste få ekonomisk möjlighet till detta. Barnstugebyggandet måste undandras från det privata vinstintresset. Det är fel att man vid privat vinstjakt skall få sko sig på att barn behöver omsorg. Vpk har många gånger tidigare krävt att byggmaterialindustrin skall förstatligas för att man skall få kontroll över priserna och planeringen av byggverksamheten. Vpk har av samma skäl krävt att all mark skall övergå i samhällets ägo: för att man skall kunna kontrollera prisutvecklingen och få en bättre planering. Detta är konkreta åtgärder som också skulle förbilliga barnstugebyggandet. I motionerna 1978 80:452 föreslår vpk att frågan om huruvida det finns ett konkurrensbegränsande avtal som fördyrar byggandet skall utredas. Det finns skäl att misstänka att sådana avtal finns inom denna verksamhet liksom inom annan byggverksamhet. Och finns den så skall den bort. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna 798 och 452. För att ytterligare förmå kommunerna att bygga ut barnomsorgen borde staten också kunna bidra till att kommunerna får möjlighet att själva projektera och bygga barnstugor, antingen i ren kommunal regi eller också inom s.k. allmännyttig verksamhet. Det är också en väg till att både förbilliga barnstugebyggandet och undandra det från privata vinstintressen.

Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att tala om vilken kostnadsutveckling som förekommit inom barnstugebyggandet och peka på de olika faktorer som drivit kostnaderna i höjden. Den fråga som direkt diskuterats här i dag är om det finns några konkurrensbegränsande avtal. Vi från vpk tycker att det föreligger skäl att misstänka att så är fallet. Bara den misstanken borde föranleda att man låter utreda frågan. Vad som direkt har föranlett oss att ta upp frågan och som det också skrivs om i betänkandet är två fall där man haft en mycket kraftig stegring av kostnaderna — ändå upp till 70 26 mer än man hade beräknat. I den allmänna synen att barnomsorgen måste byggas ut bör man även titta litet på kostnaderna. Jag konstaterar att utskottet inte är speciellt oroat över ökningarna av dessa kostnader, som ändå har fördubblats på bara några få år. Självfallet har driftkostnaderna ökat också på grund av lönekostnadernas stegring, men vinsterna på byggandet av barnstugor är ändå betydande. Visserligen är vinstsiffrorna sekretessbelagda, men jag tycker ändå att de uppgifter som lämnas i betänkandet visar att vinsterna är betydande — uppåt 12 96 — och att det för byggföretagen är mera lönsamt att bygga barnstugor än att bygga småhus. Också det borde säga något om de vinstintressen som finns på detta område. Det är också märkligt att vinsterna var störst och att kostnaderna ökade speciellt mycket under den korta period när det s.k. speciella anordningsbidraget fanns. Då ökade kostnaderna med inte mindre än 21 26 mot för hela perioden 25 90. Det finns alltså ett klart samband mellan dessa förhållanden. Jag konstaterar således att utskottet inte är oroat över de ökade kostnaderna för barnstugorna. Det är dock vänsterpartiet kommunisterna, och vi finner att det finns anledning att bifalla de krav som vi rest i våra motioner på det här området för att få ner kostnaderna och undersöka vad som är orsakerna till att kostnaderna ökat så markant under de senaste aren.

Herr talman! Den kostnadsutveckling som redovisas i utskottsbetänkandet ger faktiskt all anledning att misstänka att konkurrensbegränsande avtal finns. Bara misstanken borde föranleda utskottet att säga att något måste göras och att en utredning på området måste tillsättas.

Herr talman! Så sent som i november förra året behandlade riksdagen kravet på förstatligande av bilindustrin.

Det är därför beklagligt att riksdagsarbetet är så stelbent att man inte kan behandla dessa frågor i ett sammanhang. Det är ju utan tvivel så att trafikpolitiken har inverkan på utvecklingen inom transportsektorns industri och vice versa. När frågan var uppe här i kammaren i november redogjorde jag utförligt för de skäl som talar för att överföra bilindustrin i samhällets ägo. Jag nämnde sysselsättningsskäl — det är viktigt att staten redan nu tar sitt ansvar för bilindustrin och inte kommer in i ett läge när kapitalismens kriser redan kört industrin i botten, som varit fallet med varvsindustrin. Det gäller ju att redan nu ha ett långsiktigt samhällsekonomiskt perspektiv på bilindustrin och planera för alternativ produktion där så är nödvändigt. Också av miljöpolitiska skäl är det viktigt att samhället får det avgörande inflytandet över denna nyckelindustri. Avgasreningen måste bli effektivare, och likaså måste privatbilismen minskas i våra större städer. Även om detta är miljöpolitiska och trafikpolitiska frågor, så påverkar de naturligtvis förutsättningarna för bilindustrin. Också samhällsekonomiska skäl talar för förstatligande av bilindustrin. Det är knappast samhällsekonomiskt lönsamt med två bilindustrier i ett så litet land som Sverige. Nyttan av ett samarbete mellan Volvo och Saab-Scania har f. ö. påpekats i flera utredningar, och det är också något som flertalet av de anställda på de båda bilindustrierna anser vara nödvändigt. De ägarförhållanden som nu finns gör emellertid att ett sådant samarbete inte tycks komma till stånd inom överskådlig tid. Ett så stort företag som det dessutom skulle bli fråga om vid ett samgående mellan Volvo och Saab-Scania är så betydelsefullt för det svenska samhället och för svensk ekonomi att det enligt vår mening också måste vara samhället som äger och har bestämmanderätten i detta företag. Det var i korthet de skäl för förstatligande som jag nämnde i debatten i november förra året och som fortfarande är lika giltiga. I motion 173 visar vi just ytterligare på den svenska bilindustrins stora betydelse för samhällsekonomin, För att ta några exempel, så svarade 1978 bilindustrin för 10 26 av de samlade svenska industriinvesteringarna. 78 000 personer är anställda direkt i bilindustrin, och ytterligare 60 000 sysselsätts inom underleverantörsoch återförsäljarleden. Bilindustrin är alltså av utomordentligt stor betydelse för sysselsättningen i landet. Från vpk:s sida menar vi att det vore naturligt om en sådan betydelsefull industrigren vore i samhällets ägo. De effekter exempelvis en nedläggning eller utlandsförflyttning av en sådan industri skulle få både på svensk ekonomi och på sysselsättningen här i landet skulle vara mycket allvarliga. I dag ligger ägandet av den svenska bilindustrin i privata händer. Utvecklingen pekar dessutom på att ägarintressena successivt flyttar utanför landets gränser. Redan nu är 10 26 av Volvo Personvagnar i utländsk ägo, och avtalet mellan Volvo och Renault är troligtvis ett första steg i en utveckling, där de europeiska bilföretagen kommer att knytas fastare samman genom olika slags avtal och genom köp och samgåenden. Som vi skriver i motionen är ett eller ett par stora överstatliga bilföretag i Europa ingen osannolik framtidsbild inom de närmaste decennierna. Och dessa företag kommer genom sin transnationella karaktär att vara omöjliga att påverka för enskilda nationer. I stället kommer nationerna att styras av dessa företags villkor — exempelvis när det gäller sysselsättningen. Nationerna kommer att tvingas att acceptera de villkor bilföretagen ställer upp. Hittills har den svenska staten inte gjort något för att motverka en sådan utveckling. I stället accepterar man att denna industris framtid och utveckling skall formas med enskilda aktieägares vinstintressen som första förutsättning och villkor. Från vpk:s sida menar vi att man i stället måste se den svenska bilindustrins framtid i ett annat perspektiv. Det måste vara långsiktiga samhällsekonomiska intressen som skall vara styrande. Bilindustrins framtid måste också ses i ett perspektiv där trafikoch miljöpolitik tas in i bilden. Vi har i motion 173 lagt förslag till ett elvapunktersprogram för bilindustrins utveckling och den del av trafikpolitiken som har stor betydelse för bilindustrin — detta som ett led i en ny transportpolitik, där varje transportgren utnyttjas på ett förnuftigt och från samhällssynpunkt lönsamt sätt. Det program vi lagt fram innehåller alltså krav av både trafikpolitiskt och näringspolitiskt slag. Syftet är förstås att få ett samlat grepp över dessa frågor, för visst hör utvecklingen av kollektivtrafiken och frågan om minskning av bilismen i de stora städerna samman med bilindustrins förutsättningar och inriktning, även om det strikt formellt är trafikpolitik. Jag vill än en gång beklaga att den svenska riksdagen inte ansett sig ha möjlighet att behandla frågorna i ett sammanhang. Det är inte utan att man som ny riksdagsledamot börjar förstå att passar inte verkligheten in i utskottsfördelningen, är det verkligheten som får anpassa sig till utskotten och inte tvärtom. Eftersom behandlingen nu blivit sådan kommer jag att i detta anförande ta upp de punkter utskottet har kommenterat och återkomma till de övriga när dessa behandlats av trafikutskottet. Vi menar att första förutsättningen för att man skall kunna genomföra en för samhället vettig transportpolitik, där man utnyttjar varje transportgren på ett för samhället mest förnuftigt och lönsamt sätt, är att den industri och de transportmedel som berörs befinner sig i samhällets ägo. Den första punkten i vårt elvapunktsprogram är därför helt naturligt ett samhälleligt övertagande av den svenska bilindustrin, Volvo och Saab-Scania. Först när industrin är samhällsägd kan utvecklingen styras av samhället med samhälleliga utgångspunkter. Utskottet konstaterar i sin skrivning att man inte finner anledning att frångå sina tidigare bedömningar. Nå, vad sade man då tidigare? Ja, i näringsutskottets betänkande nr 5 från novemberdebatten skriver man att det i dagens läge inte bidrar till att praktiskt lösa branschens problem. Men — som motionen försökt belysa — det är ju inte det som det är fråga om. Det är ju den långsiktiga inriktningen av bilindustrin som måste stå under samhällets inflytande. Det är riskerna för att bilindustrin alltmer kommer under utländskt kapitalinflytande som borde få utskottet att reagera. Det är konsekvenserna på sikt av att driva en industri med aktieägarnas kortsiktiga perspektiv på ökade vinster som första förutsättning som måste förhindras. Det går inte att, som utskottet gör, försöka att hänvisa dessa frågor till ett bilbranschråd, som — vilket jag påpekade redan i förra debatten — enbart är ett organ för samråd och informationsutbyte. Vad det är fråga om är vem som skall bestämma industrins framtid. Skall det vara stat, kommun och anställda, som vpk förordar, eller skall vi också i fortsättningen lägga bestämmandet i händerna på aktieägare, vilkas enda intresse är börsvärde och aktieutdelningar? Det är detta det är fråga om. Och jag kan inte anse att utskottets motiveringar är sådana att det finns anledning att frångå förslaget om förstatligande. Den socialdemokratiska utskottsminoriteten har också denna gång lagt fram ett särskilt ursäktande. Ja, jag kallar det så, eftersom det är helt utan värde. Det går inte att rösta på, det förändrar inte verkligheten. Som jag ser det, är det enbart till för att ursäkta sig inför dem som kanske anser att socialdemokraterna borde stå för en annan industripolitik än de borgerliga partierna, alla de socialdemokrater som arbetar ute i industrin och som ställer krav på en ny industripolitik, där staten tar ansvar för den svenska industrin. I Metallarbetaren nr 1-2 för 1980 kommenteras Volvos avtal med Renault, och bl.a. följande står skrivet: ”Volvofacken kräver nu att den svenska regeringen bekänner färg och går in och tar ett rejält ägaransvar i Volvo. Det behövs mer än någonsin som motvikt till de utländska intressena.” De utvecklingsbolag som socialdemokraterna för fram som en lösning anser man tydligen inte värda att slåss för så långt att man ens skriver en reservation. Med andra ord instämmer man helt med den borgerliga utskottsmajoriteten, och förslaget till beslut är enstämmigt. När det gäller motionens krav om ökat samarbete mellan de svenska bilföretagen och på sikt ett samgående hänvisar utskottet till att detta i första hand faller under bilbranschrådets uppdrag. Anser då utskottet att det är möjligt, i strid med vad de nuvarande ägarna anser — de fusionsplaner som fanns gick ju i stöpet? Anser man att det är möjligt att via ett samrådsoch informationsorgan genomföra ett ökat samarbete mellan Volvo och Saab Scania? Vii vpk tror det inte. Vi har den uppfattningen att det är ägandet som avgör en sådan fråga. Och vi vet ju att ägarintressena i dag inte är intresserade av ett sådant samarbete. Anser utskottet f. ö. att ett sammanslaget Volvo och Saab-Scania skall styras av privata kapitalintressen? Eller anser utskottet kanske att ett samarbete bilföretagen emellan inte alls bör komma till stånd? Betänkandet ger ingen vägledning hur utskottet ställer sig i sakfrågan, och ett klargörande vore på sin plats. Den socialdemokrätiska utskottsminoriteten skrev i sitt förra särskilda yttrande att bilbranschrådet borde utreda möjligheterna till en samordning av resurserna inom branschen och ta initiativ i dessa frågor. Men vilka initiativ kan ett samrådsoch informationsorgan ta om ägarna är ointresserade? Det vore bra om man kunde tala om det. Jag tycker i stället att exemplet Norgeavtalet borde lärt socialdemokraterna att oavsett vad regering, socialdemokratisk opposition och anställda tycker är det ändå ägarintressena som har avgörandet. Eller har kanske bilbranschrådet oanade möjligheter att inlägga veto gentemot bolagsstämmobeslut? Det vore bra att få veta det, för om det är på det sättet skulle det ställa saken i ett annat ljus. Utskottet säger också att en interdepartemental arbetsgrupp med anknytning till rådet nyligen tillsatts som skall arbeta med bl.a. miljöskydd, energibesparing, trafiksäkerhet, handelshinder och teknisk utveckling. Utskottet förutsätter också att bilindustrins utveckling noga följs och att alla möjligheter att trygga dess verksamhet tas till vara. Ja, det låter ju bra, men så länge ägandet inte finns hos samhället, så länge har det privata kapitalet det yttersta bestämmandet. Så länge har enligt vår mening heller inte alla möjligheter att trygga verksamheten tagits till vara. Utskottet måtte tycka annorlunda. Man måtte tycka att det är de privata aktieägarna som bättre än stat, kommuner och anställda tar till vara sysselsättningsintressena. Att den borgerliga utskottsmajoriteten anser det är inte att förvåna, men att socialdemokraterna inte dragit lärdomar av alla nedläggningar under 1970-talet förvånar mig mera. Utskottet skriver sedan att de synpunkter och förslag i fråga om forskning och utveckling på bilområdet som läggs fram i motionen överensstämmer i allt väsentligt med den verksamhet som bedrivs såväl inom företagen som av statliga organ. Då är det alltså så att man inom Volvo och Saab-Scania inriktar forskning och utveckling på framtagning av en liten, energisnål och miljösäker personvagn som vi har föreslagit. Likaså kommer man att öka satsningarna på forskning, utveckling och tillverkning av kollektiva transportsystem. Det är några av motionens förslag och enligt utskottet överensstämmer detta alltså med faktiska förhållanden. Det är i och för sig bra om det förhåller sig så, men jag ställer mig litet tvivlande. Men i så fall finns det ju av det skälet inte någon anledning att avslå motionen. Då är det det samhälleliga ägar det av bilindustrin och möjligheterna att verkligen se till att utvecklingen blir den man önskar från samhällets sida, som gör att utskottet avslår motionen. Herr talman! De skäl utskottet anfört för att i den meningen avstyrka motionen har inte övertygat mig. Jag ber att få yrka bifall till motion 173 i de delar som nu behandlas.

Herr talman! Frågan om förstatligande av bilindustrin, som återigen har aktualiserats av vpk genom en motion, håller uppenbarligen på att bli en följetong här i kammaren, med allt kortare intervaller mellan de gånger då vi skall debattera den. Jag vill säga, herr talman, att bilindustrin och de anställda inom den branschen inte har ett spår nytta av eller får trygghet, lönsamhet och allt annat man kan begära av en stor industribransch förstärkt av att vi var tredje månad idisslar de argument som föranleds av vpk-motionen. Ingenting har ändrats och ingenting kan påvisas bli bättre av att man förstatligar den här industrin. Utskottet har också den enhälliga uppfattningen nu, liksom tidigare, att bilindustrin och dess anställda inte vinner på en socialisering. Får jag tillägga, herr talman, att jag personligen är övertygad om att socialisering av en vital industri aldrig någonsin för den industrin framåt eller förbättrar löntagarnas villkor. Snarare blir resultatet alltid tvärtom. Vi har otaliga exempel på den saken. När sedan Marie-Ann Johansson går in på utskottets motivering för sitt ställningstagande, kommer hon med rätt amper kritik mot de olika argument utskottet framfört. Jag måste då, herr talman, säga att det är väl närmast orimliga krav hon ställer på ett riksdagsutskott. Ett riksdagsutskott arbetar i enlighet med den svenska konstitutionen och har att följa de givna regler som detta innebär. Marie-Ann Johansson måste ha fått det om bakfoten på något sätt när hon vill tillägna utskottet en rad uppgifter som inte faller inom ett riksdagsutskotts arbetsområde. Ett riksdagsutskott är ingalunda någon sorts överstyrelse för de svenska bolagen eller industrierna och kan inte gå in med pekpinnar i detaljfrågor, som hon tydligen vill att näringsutskottet skall göra. Vi kan inte tala om för styrelser och bolagsstämmor vad de skall vidta för åtgärder. Ett riksdagsutskott och ett parlament har andra uppgifter. Vi skall ge ramar för verksamheten, ge anslag osv., men ingalunda på det här viset vara någon sorts överstyrelse. Jag vill säga det från en rent principiell utgångspunkt. Det finns inte stor anledning att upprepa alla argument från tidigare debatter. Vi har från utskottets sida sagt att vi anser att denna industri är av utomordentligt stor betydelse och att nya bilmodeller måste utvecklas som tillgodoser skärpta bestämmelser beträffande säkerhet, bränsleekonomi och miljö. Vi har också sagt att vi räknar med att en långsiktig planering av branschen är nödvändig och att den kommer att ske genom bilbranschrådets verksamhet. En liten nyhet kan tilläggas i dagens debatt, nämligen att det förutom bilbranschrådet numera finns en interdepartemental arbetsgrupp, som har anknytning till rådet och som alldeles nyligen har tillsatts. Arbetsområdet för denna grupp omfattar bl.a. miljöskydd, energibesparing, trafiksäkerhet, handelshinder och teknisk utveckling. Det är helt uppenbart att genom bilbranschrådets verksamhet och den interdepartementala arbetsgruppens insatser kommer bilindustrins utveckling att mycket noga följas, och alla möjligheter för att trygga verksamheten kommer att tas till vara. Jag upprepar än en gång att ett förstatligande inte löser några problem, framför allt inte när det gäller en vital bransch som har framtiden för sig, även om problemen hopar sig och är utomordentligt stora. Utskottet avvisar alltså detta ständiga krav på förstatligande av bilindustrin. Slutligen vill jag påpeka att motionärerna i denna motion har tagit upp en intressant energiaspekt, nämligen möjligheterna att övergå till andra drivmedel än bensin, t.ex. metanol och gas. Herr talman! Detta är närmast ett desperat behov i dagens samhälle. Det finns få områden, om ens något, där det bedrivs en så intensiv forskning och även utveckling som på detta område.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
Herr talman! Bengt Sjönell börjar med att tala om den följetong som denna fråga har kommit att bli. Han säger också att intervallerna blir kortare och kortare. Det är ju så att de partier som är företrädda här i riksdagen har att väcka motioner en gång om året, och sedan är det inte motionärerna som styr när frågorna tas upp, utan det är utskottet. Om utskottet vill ha längre intervaller kunde man ju ha väntat med att ta upp den här motionen. Sedan säger Bengt Sjönell att bilindustrin inte har nytta av debatten här i kammaren, och det kan jag hålla med om. Han säger också att ingenting har ändrats, men det tycker jag inte är riktigt. Det var också ett av skälen till att vi skrev motionen, som jag sade. Sedan vi senast debatterade har ett avtal slutits mellan Volvo och Renault, och det innebär alltså att 10 20 av Volvo Personvagnar AB nu är i utländsk ägo. För vår del tycker vi att tendenserna är klara: det kommer att fortsätta på den linjen om inte riksdagen reagerar på något sätt. Bengt Sjönell menar också att vi ingenting vinner på en socialisering. Han menar att exemplen visar att det bara har blivit sämre. Men hittills har man ju från statens sida tagit över de företag som varit nedkörda av kapitalismens kriser och som inte längre är vinstgivande. Och då är det klart att det inte blir några bra exempel. Från vpk:s sida menar vi att man borde vara litet mer förutseende och kanske ta över ansvaret redan i ett tidigare skede. Då har man möjligheter att få en mera lyckosam socialisering och att planera på sikt för industrierna. Men de möjligheterna tar man inte till vara. Bengt Sjönell menar att jag ställer orimliga krav på ett utskott — ett utskott är ingen överstyrelse, säger han. Jag vet inte riktigt vad han menar med detta yttrande. Men om han åsyftar samarbetet mellan Volvo och Saab-Scania kan jaginte förstå varför inte utskottets majoritet skulle kunna ha en åsikt om det samarbetet, när minoriteten har framfört sådana åsikter i ett särskilt yttrande. Det borde alltså kunna gå att få fram vad utskottet tycker i sakfrågan. Bengt Sjönell avslöjar nu att det är styrelserna och bolagsstämmorna i de stora företagen som fattar beslut vilka får vittgående konsekvenser för sysselsättning och för samhällsekonomi här i landet. Det är ju det systemet vi lever under. Jag tycker att Bengt Sjönell på ett tydligt sätt visade vem det är som har makten i det här landet. Det är inte den här riksdagen, utan det är bolagsstämmor och styrelser. Bengt Sjönell tog även upp frågan om metanol och gas. Jag sade ingenting om detta i mitt huvudanförande, eftersom den frågan enligt utskottsbetän kandet inte skulle behandlas i dag. Det förvånar mig alltså att Bengt Sjönell Nr 96 över huvud taget tog upp den saken, men jag är överens med utskottet om att Torsdagen den
Beskattningsreg Herr talman! Jag vill bara påpeka att i svenska aktiebolag så är det enligt — lerna för pensions både kortsiktiga och långsiktiga.
Herr talman! Jag vet att det är så. Jag har påpekat det orimliga i det förhållandet att det är bolagsstämma och styrelse som har avgörandet exempelvis när det gäller sysselsättningen för de 78 000 personer som är anställda i bilindustrin. Det är det systemet vi lever under, och det systemet försöker vi från vårt partis sida att förändra till ett bättre samhällssystem.

Herr talman! När nuvarande regler för avdrag för pensionsförsäkringar genomfördes hade socialdemokraterna i skatteutskottet vissa erinringar att göra mot den generositet som visats i frågan om pensionsnivån och mot de möjligheter som tillskapats att genom stora engångsinbetalningar undgå att skatta för ihopsparade vinster på ett som vi tycker riktigt sätt. Det är alltså främst nivån på avsättningarna som vi vänt oss mot — inte mot principen att avdragsrätt skall finnas för premier som ger ungefär samma pensionsnivå för en företagare som för en anställd. Då pensionsnivåerna och premieavsättningarna inte är direkt berörda i den proposition som nu föreligger har vi kunnat acceptera förslagen i propositionen och även utskottets skrivning. Vi har också accepterat möjligheten för dödsbo att göra avsättningar till anhörigas familjepension. I propositionen föreslås också lättnader i möjligheterna att använda 87 realisationsvinster vid försäljning av fastigheter för pensionsändamål. Socialdemokraterna i skatteutskottet går i princip med på att om en skattskyldig fått uppskov med att erlägga skatt på realisationsvinst som uppstått vid försäljning av fastighet, så skall möjlighet föreligga att teckna pensionsförsäkring om ersättningsfastighet inte kunnat anskaffas. Vad som kan diskuteras är fortfarande pensionsavsättningarnas storlek. Givetvis måste avsättningarna ske efter dispens så att pensionsnivån inte heller i detta fall blir över den normala nivån. Såsom framhållits i motionen 1575 är vi dock allmänt kritiska mot de mycket generösa regler för uppskov med större realisationsvinsters beskattning som gäller vid fastighetsförsäljningar. Detta är egentligen en fråga som hänger samman med realisationsvinstbeskattningen i stort, och den har mindre att göra med frågan om avdrag för pensionsförsäkringar i samband med uppskoven. Fler än socialdemokraterna har visat tveksamhet mot vissa inslag i uppskovsreglerna, och denna tveksamhet har resulterat i att riksdagen begärt en utredning och en utvärdering. Vi är nu kritiska mot regeringen för att den inte effektuerat riksdagens begäran. Vi har uppfattat utskottets skrivning så, att utskottsmajoriteten också är angelägen om att en översyn av gällande regler kommer till stånd och att regeringen nu knappast kan undgå att tillsätta utredningen. Skulle inte så bli fallet, måste vi tyvärr återkomma i denna fråga. Mot den anförda bakgrunden har vi avstått från att nu ställa något yrkande utan har med vårt särskilda yttrande bara velat markera vår allmänna inställning till frågan och till besvarandet av motion nr 1575.

Herr talman! Utrymmet i det svenska skattesystemet för att genom olika avdrag frånhända sig beskattning är ganska stort. Framför allt gynnar detta dem med höga inkomster. Det har också det senaste halvårets debatt om avdragssystemet i inkomstbeskattningen visat på. Avdragssystemet skall nu i viss mån utredas. Utredningen tänker dock långt ifrån ta upp alla de delar som det enligt vårt förmenande är nödvändigt att se över. Regeringen har också aviserat en annan utredning, som skall undersöka möjligheterna att lindra den s.k. dubbelbeskattningen på aktier — naturligtvis i syfte att underlätta aktiespekulation för kapitalstarka människor. Detta är givetvis helt i linje med den skattepolitik som den borgerliga regeringen har drivit hela den tid som den har suttit vid makten. Regeringen har också aviserat att realisationsvinstbeskattningen skall tas upp. Om det blir fråga om skärpningar eller lättnader i reglerna återstår att se. En sak står ändå klar: Regeringen borde inte genom att lägga fram en proposition i januari månad ha givit riksdagen möjlighet att i dag besluta om en rätt för människor att via avsättningar till pensionsförsäkringar medges uppskov med beskattning. Regeringen kallar det för ett uppskov, men i Nr 96 realiteten är det faktiskt fråga om en minskning av den totala beskattningen. Torsdagen den Naturligtvis är det inte de vanliga människorna i samhället som tjänar på 28 februari 1980 detta. Det är inte de vanliga människorna som kan tillgodogöra sig realisationsvinster, utan det är de som har en privilegierad ställning i Beskattningsregförhållande till det stora flertalet. lerna för pensions I motsats till regeringen vill vi från vänsterpartiet kommunisterna minska försäkringar möjligheterna för detta relativt begränsade fåtal att undandra sig beskattning. Därför har vi inte funnit anledning att godkänna det förslag som regeringen har lagt fram. Vi har i en annan motion till detta riksmöte också tagit upp frågan om realisationsvinstbeskattningen i sin helhet. I den yrkar vi på kraftiga skärpningar i realisationsvinstbeskattningen. Där tar vi också upp frågan om uppskovsreglerna vid s.k. frivillig försäljning, som infördes av den borgerliga regeringen. Därför anser vi inte att det finns skäl att i ett sådant här sammanhang ytterligare öka möjligheterna till s.k. uppskov genom att nu fatta beslut om att uppskov med beskattning skall kunna ske vid avsättning tills.k. pensionsförsäkringar. Dessa försäkringar säljs ju inte med argument om att de skall trygga försörjningen på ålderns höst, utan det huvudsakliga argument som används av försäkringsbolagen och dem som säljer försäkringarna är att det är lönsamt att teckna pensionsförsäkringar tack vare avdragsmöjligheterna. I produktiv ålder har man normalt en hög inkomst i förhållande till pensionstillfället, och man tjänar därför på att teckna pensionsförsäkring, använda avdragsmöjligheterna under den produktiva tiden och senarelägga beskattningen till pensioneringstiden, då inkomsten sannolikt är lägre. I konsekvens med detta finner vi ingen anledning att biträda de övriga förslag beträffande pensionsförsäkringar som regeringen har lagt fram i propositionen. Jag vill alltså yrka bifall till vpk-motionen, vilket innebär avslag på propositionen i dess helhet.

Herr talman! År 1975 ändrades lagstiftningen för pensionsförsäkringar. Ändringarna innebär bl.a. att belopp som utfaller på svenska försäkringar till mottagare i utlandet skall beskattas här i Sverige. I samband härmed slopades den tidigare möjligheten till dispens, som riksskatteverket kunde lämna. Dispensen gällde att en försäkring kunde anses som P-försäkring utan att nödvändigtvis vara tecknad i en försäkringsrörelse här i Sverige. Nu föreslås att riksskatteverket ånyo skall få möjligheter att klassa en utländsk försäkring som P-försäkring. Det innebär att premieavdrag erhålls på samma sätt som för svenska försäkringar och att utbetalade försäkringsbelopp skall beskattas här så länge försäkringstagaren är bosatt i Sverige. Motivet för att gå tillbaka till den gamla ordningen är framför allt att man vill ge ökad trygghet åt de utländska medborgare som under längre eller kortare tid arbetar i Sverige. Det kan vara angeläget för en skattskyldig att 89 behålla en försäkring i hemlandet. Mot bakgrund härav avstyrker utskottet vpk-motionen 229. Vpk har gått emot en lång rad andra förslag i propositionen, bl.a. att ett dödsbo efter dispens av riksskatteverket skall få teckna P-försäkring till förmån för efterlevande. Där säger vpk att det räcker med ATP, men vi säger att dispensreglerna här garanterar att missbruk inte sker. Vidare skall en arbetsgivare kunna teckna pensionsförsäkring för en avliden anställds efterlevande. Även här säger vpk att det räcker med ATP, medan vi tycker att behandlingen skall vara likformig. Vpk går också emot vissa ändringar beträffande äldre försäkringar. Här gäller det huvudsakligen tekniska förenklingar, som vi tycker att det är motiverat att genomföra. Tommy Franzén talar sedan om dubbelbeskattningen. Jag har ingen anledning att ta upp en debatt om den nu. Det kommer ju en proposition om detta senare. Jag vill också erinra om att realisationsvinstbeskattningen skärptes så sent som i december 1978, och troligtvis kommer det ytterligare en proposition i detta ärende under hösten. Jag skall nu övergå till samordningen av avdragsregler och uppskovsregler beträffande realisationsvinstbeskattningen, som Erik Wärnberg berörde. Vid avyttring av fastighet kan man få uppskov med realisationsvinstbeskattning bl.a. om en ersättningsfastighet kan anskaffas inom fyra år. Lyckas inte detta skall realisationsvinsten efterbeskattas. Nu föreslås att man skall få göra avdrag för P-försäkringspremier vid en sådan efterbeskattning. Erik Wärnberg efterlyser i ett särskilt yttrande den översyn av uppskovsregler som dåvarande skatteutskott våren 1979 ansåg vara påkallad. Enligt vad jag inhämtat avser budgetdepartementet att nu i vår upprätta och på remiss utsända ett PM beträffande dessa frågor. Därmed hoppas jag att det särskilda yttrande som socialdemokraterna lämnat skall vara tillfredsställande besvarat. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 22.

Herr talman! I det föreliggande betänkandet från skatteutskottet behandlas proposition nr 77, som innehåller ett komplex av frågor som rör gåvooch arvsbeskattningen av olika slags försäkringsförmåner. Utskottet har kunnat ena sig om det mesta. När det gäller detta ämnesområde har utskottet i stort sett tillstyrkt propositionen. Propositionen innehåller dock ytterligare en fråga som utskottet inte har kunnat bli enigt om, nämligen förslag till ändring av reglerna för arvsbeskattningen av medel som testamenterats till religiösa organisationer, då med hänsyn tagen till övriga ideella organisationer. Det kan finnas skäl att inledningsvis redogöra för hur de nu gällande reglerna är beskaffade. Normalt finns det en stor parallellitet mellan arvsoch gåvoskatterna, så att det i stort sett skulle bli samma skatteresultat vare sig förmögenheterna överfördes till arvtagarna som gåva före dödsfallet eller i form av arv efteråt. Ett markant undantag från denna regel utgör gåvor till ideella organisationer. Alla gåvor till ideella organisationer medan givaren är i livet är helt fria från gåvoskatt, men det utgår arvsskatt, om gåvan överlämnas i form av ett testamente efter givarens död. Från detta finns undantag. Vissa ändamål som har bedömts som högt kvalificerade har också undantagits från arvsskatt. Staten har också undantagits. I egenskap av statsorgan utgår ingen arvsskatt på medel som testamenterats till svenska kyrkan centralt. Däremot utgår arvsskatt om en lokal församling — även en lokal församling tillhörande svenska kyrkan — är mottagare. Dessa regler har givetvis väckt missnöje såväl bland de fria trossamfunden som bland andra ideella organisationer som dels tycker att den värdering som ligger i lagstiftningen är en undervärdering av det ideella arbetet, dels tycker att det är orimligt att skattebelastningen skall bli beroende av om gåvan lämnas före eller efter ett dödsfall. Folkpartiregeringen föreslog i proposition till förra årets vårriksdag att gränserna skulle flyttas litet. Religiösa organisationer som regelbundet anordnar offentliga gudstjänster skulle anses vara så värdefulla att de skulle få arvsskattebefrielse. Självfallet kunde utskottet inte vara med om en så godtycklig gränsdragning utan avstyrkte detta regeringsförslag. Utskottet begärde att regeringen skulle återkomma med ett nytt förslag. Då skulle man pröva om inte arvsskattebefrielsen kunde omfatta även andra organisationer. Med den vokabulär som skatteutskottet brukar använda skulle jag vilja säga att det var en beställning till regeringen. Riksdagen följde också skatteutskottets förslag. Men det var då det. Nu föreligger alltså det beställda, nya regeringsförslaget. Men det har ingalunda det utseende som skatteutskottet i fjol ansåg att det skulle ha. I stort sett återkommer nämligen den gamla propositionen oförändrad. Fortfarande är det bara religiösa samfund och till dem anslutna eller anknutna organisationer som kommer i fråga. Kravet på regelbundet anordnade gudstjänster har däremot slopats. Anledningen till att man inte har uppfyllt riksdagens önskan att ta med övriga ideella organisationer i fråga om arvsskattebefrielsen anges i propositionen vara problem med gränsdragning mot andra rättssubjekt. Därför vill man avvakta resultatet av det utredningsarbete som pågår om stiftelsernas beskattning. Samma åsikt framförs också av utskottsmajoriteten. Sällan — skulle jag vilja säga — har den obotfärdiges förhinder lyst mera igenom än i detta ärende. Man redovisar över huvud taget inte på något ställe att man försökt att pröva något sätt att avgränsa stiftelserna från de övriga ideella organisationerna, om nu detta anses vara den största stötestenen. Tvärtom tar man ju med de religiösa stiftelserna, i stort sett, i arvskattebefrielsen. Det finns redan regelsystem som kan användas. Sedan länge har vi gåvoskattebefrielse på jämbördig bas för både religiösa och profana ideella organisationer. Arvsbeskattningen skulle förmodligen ha kunnat följa samma mall. Större omfattning har inte de här arven. Sedan ett par år tillbaka har vi kunnat lösa den betydligt större frågan om samfundens och de ideella organisationernas inkomstbeskattning, förmögenhetsbeskattning, realisationsvinstbeskattning och garantiskatten på fastigheter — och därvid lyckats att genomföra en klar gränsdragning mot kommersiella stiftelser under ideell täckmantel. Den stora frågan — dvs. de skatter jag har räknat upp — kunde lösas utan att stiftelseutredningen behövde avvaktas, och såvitt jag förstår fungerar beskattningsreglerna rätt väl. Det förefaller utomordentligt långsökt att, som utskottsmajoriteten vill, invänta erfarenheterna från ändrade totala beskattningsregler även för ideella föreningar för att genomföra den begränsade ändring i arvsskattereglerna som utskottet efterlyste förra våren. I ett fall får dock, för utskottsmajoriteten, alla farhågor vika. Kravet att religiösa organisationer och sådana sammanslutningar som har anknytning till dem när det gäller arvsskattebefrielse skall jämställas med statsorganet svenska kyrkans centralorgan måste tillgodoses, kosta vad det kosta vill ur rättvisesynpunkt i den andra ändan. Själv kan jag till nöds begripa att svenska kyrkans centrala organ är arvsskattebefriade så länge staten är det. Har vi en statskyrka så har vi. Men jag har heller inget emot att man gör rent hus med arvsskatten för alla ideella organisationer. Vad jag däremot aldrig kan acceptera är att man för att ta bort den eventuella lilla orättvisan mellan svenska kyrkans centralorgan och de fria samfunden måste tillskapa den mycket stötande orättvisa som föreslås i propositionen och som tillstyrks av utskottsmajoriteten.

Om en stiftelse med anknytning till en religiös organisation får ett arv för att driva ungdomsfostrande verksamhet, nykterhetsvård eller humanitär verksamhet så går det bra utan skatt. Men det gör det inte för en annan ideell organisation om den också bedriver annan verksamhet. Vill någon efter sin död skänka pengar till en idrottsförening så vill staten också ha sin tribut, men om samma person testamenterar det till idrottsverksamheten i en religiös organisation så blir det skattefritt. Någon kan fråga sig: Vilken omfattning har testamentariska förordnanden till ideella organisationer? Spelar egentligen 30 96 arvsskatt någon som helst roll? Det har varit svårt att få tag i någon officiell statistik på det här området — jag har inte någon sådan. Den stora biten i det här sammanhanget tror jag att de religiösa organisationerna står för, men från mitt arbete bland andra ideella organisationer, främst då med samlingslokaler, vet jag att det inte är så sällan som någon gammal kämpe vill komma ihåg den organisation som han arbetat för. Låt mig samtidigt säga att den verkligt betydelsefulla ändringen av beskattningsreglerna genomfördes för ett par år sedan, och den gällde naturligtvis inkomstbeskattningen. Det verkligt allvarliga med det beslut som föreslås av utskottsmajoriteten ligger i det ändrade synsättet på värdet av ideella organisationers arbete, även om man alltså heller inte kan bortse från de ekonomiska konsekvenserna i många enskilda fall. Tidigare har man alltid i utskottet varit mån om att betrakta ideellt arbete som lika värdefullt, oberoende av om det utförts av religiösa eller profana organisationer. Detta har tagit sig uttryck inte bara i ord utan också i de konkreta skatteregler som utformats. Nu är utskottsmajoriteten alltså beredd att betrakta religiösa organisationer som mera värda än andra, eftersom man vill driva igenom ändringar för dem omedelbart, oberoende av utredningsresultat och utvärderingar, som man kräver i andra fall. Vi reservanter vill ha kvar den syn som präglat utskottsarbetet de senaste åren, som innebär att man betraktar ideellt arbete som lika värdefullt oberoende av medlemmarnas inställning i livsåskådningsfrågor, och vi vill ha neutrala skatteregler. Det författningsförslag som återfinns i reservationen innehåller samma gränsdragningar som gäller i fråga om ideella föreningars inkomstbeskattning. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den avgivna reservationen.

Herr talman! I proposition 1979/80:77 föreslås att religiösa sammanslutningar i likhet med svenska kyrkans riksorgan befrias från arvsskatt. Befrielse från gåvoskatt hade man redan tidigare. Villkoret skulle vara att sammanslutningarna i sin verksamhet har att anordna gudstjänster. Frågan om befrielse från arvsskatt för de fria trossamfunden var uppe till behandling här i kammaren för knappt ett år sedan, som Erik Wärnberg redan har redogjort för. Men då avslogs folkpartiregeringens proposition i denna del. Förslaget i den propositionen byggde på ett av de flesta remissinstanser tillstyrkt särskilt utredningsförslag. Propositionen ledde, som jag nyss nämnde, inte till något lagförslag. Skälet var inte att förslaget var illa underbyggt utan fastmer att det dåvarande skatteutskottet såg det som angeläget att man prövade en utvidgning av arvsskattebefrielsen även till andra rättssubjekt — sådana som inte hade religiös karaktär. Utskottet förutsatte att ett reviderat förslag snarast skulle föreläggas riksdagen. Det är detta nya förslag som vi i dag skall ta ställning till. I förslaget framhåller budgetministern dels att man kan slopa kravet på att gudstjänsterna skall vara regelbundna och offentliga för att motivera arvsskattebefrielse, dels att en utvidgning av arvsskattefriheten även till andra än religiösa organisationer bör anstå tills resultatet av stiftelseutredningens arbete föreligger. Därmed har man ingalunda, som herr Wärnberg säger, klassat ned icke-religiöst arbete. Propositionen är trots allt ett steg på rätt väg. Men det är ju inte praxis att man föregriper en sittande utredning. I den socialdemokratiska reservationen hävdas att samma regler bör gälla även för ideella organisationer trots att de inte är av religiös natur. Ja, självfallet är detta önskvärt. Men skatteutskottets majoritet anser i likhet med budgetministern att man bör avvakta den sittande stiftelseutredningens arbete. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan i dess betänkande nr 23.

Herr talman! Knut Wachtmeister tryckte på att det var dåvarande skatteutskottet som gjorde denna beställning. Jag antar inte att han därmed ville poängtera att det nuvarande skatteutskottet skulle vara annorlunda än det dåvarande. Sedan ber jag att få påpeka att det var riksdagen som beställde förslaget. Riksdagen antog nämligen skatteutskottets hemställan. Att utskottet med sin nuvarande sammansättning kan springa ifrån vad man tyckte i fjol finner jag mycket märkligt. Herr Wachtmeister sade att han inte vill klassa ned andra ideella organisationer, men det är just jämnt vad han gör. Han säger ju att för andra ideella organisationer måste man invänta den utredning som arbetar, invänta utvärderingar. Men för de religiösa organisationerna behöver man inte invänta någonting. De står i särklass, och de skall ha det här, men andra får vänta. Man här i utskottsbetänkandet staplat upp en mängd välvilliga ord om andra ideella organisationer, men när man kommer fram till resultatet säger man att dessa kan vänta, medan man däremot tycker att de religiösa organisationerna icke kan vänta. Det är just den här nedklassningen som jag vänder mig mot. Herr Wachtmeister säger att det är praxis att inte föregripa sittande utredningar, men det är ju precis vad man nu har gjort. Man har föregripit den sittande utredningens resultat och låter ideella organisationer vänta, medan man omedelbart tar med de religiösa organisationerna. Det är alltså en klar värderingsändring. Jag tycker det är allvarligt att riksdagens skatteutskott, på förslag av regeringen, i dag värdesätter ideellt arbete olika, beroende på vilken livsåskådning man har, och detta dessutom i ett land med fullständig religionsfrihet. Det är det här som är det allvarliga; det är inte själva summan som är det allvarliga.
Herr talman! Det är ingalunda någon nerklassning av de icke-religiösa organisationernas verksamhet, men det uppstår ofrånkomligen vissa gränsdragningsproblem som gör att utskottsmajoriteten i likhet med budgetministern i det här fallet vill avvakta stiftelseutredningens betänkande.

Herr talman! Det författningsförslag som herr Wachtmeister nyss läste upp överensstämmer exakt med den författning som vi har när det gäller inkomstbeskattningen. Vi har alltså här lyckats åstadkomma avgränsningar mot kommersiella stiftelser under ideell täckmantel. Vi har alla accepterat detta när det gäller inkomstbeskattningen, förmögenhetsskatterna, realisationsvinstbeskattningen och fastighetsbeskattningen, och därför anser vi att vi kan ha exakt samma gränsdragning också när det gäller arvsskatten. Jag förstår inte vad det är för fel på den lagtexten, och jag tror inte heller att herr Wachtmeister menar att den lagtexten inte går att tillämpa — för då skulle han väl omedelbart ha begärt att den skulle ändras när det gäller skatteregler som är mycket viktigare än de här. Om det minsta lilla försök att lösa problemet hade gjorts från regeringens sida eller från utskottsmajoritetens sida, hade man alltså kunnat hitta den lagtext som redan i dag finns när det gäller inkomstbeskattningen. Är det något fel på den lagtexten, så tala om det, herr Wachtmeister! Det är ganska konstigt att det måste vara reservanterna som hittar en lagtext när inte regeringens kansli lyckats hitta den.